Herr talman! Nytt för i år är att vi har en så gott som helt samlad kulturdebatt med fem betänkanden, som kammaren skall klara av att behandla denna eftermiddag. Det är säkert ganska bekvämt för kammarens ledamöter, men frågan är om det ger rättvisa åt alla de olika anslag på kultursektorn som berörs. Jag tror att det är många i och för sig viktiga frågor som behandlas i dessa betänkanden som vi inte kommer att hinna med på grund av detta något pressade tidsschema. Dessa betänkanden aktualiserar ett antal principfrågor, men naturligtvis också åtskilliga anslagsoch prioriteringsfrågor. Låt mig börja med principfrågorna. Vi har länge diskuterat de kulturpolitiska målen. Jag noterar, precis som Ingrid Sundberg, att dessa frågor också aktualiseras i Europarådets undersökning. De målen från 1974 ligger naturligtvis fast. Men vi i folkpartiet har länge förordat att man skall komplettera dem med ett mål som gäller konstnärlig kvalitet och ett mål som syftar till att man tar ansvar för att skapa rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer. Jag tycker att det är naturligt att vi nu får de här frågorna prövade. När en expertgrupp från Europarådet kan granska den svenska kulturpolitiken med utgångspunkt från våra mål borde det inte vara omöjligt att vi gör en motsvarande granskning också på svensk mark. I övrigt noterar jag att expertgruppen ger ganska mycket beröm åt svensk kulturpolitik. Jag tycker att det är bra att sanningen kommer fram — även om den är behaglig för både nuvarande och förutvarande kulturministrar. En andra principfråga är detta med sponsring. Där har perspektiven förskjutits mycket kraftigt. Socialdemokraterna var under lång tid helt negativa till sponsring. Nu har de på senare år insett att detta är en värdefull möjlighet att täcka den typ av kostnader som gäller turnéer, gästspel och annat. Det har blivit så att man både hos kulturrådet och på utbildningsdepartementet ofta säger till uppvaktande kulturinstitutioner: Ni får också fråga om ni kan få anslag från näringslivet eller olika stiftelser. Folkpartiets uppfattning är att ett sådant stöd egentligen inte skall utgå till basresurser. Stat, landsting och kommuner måste ta ett huvudansvar, och det kan aldrig bli tal om annat än att man söker kompletterande insatser för t.ex. turnéer och gästspel inom landet och utomlands. Det skall naturligtvis aldrig vara fråga om några villkor från sponsorernas sida. Men jag vill samtidigt peka på, vilket jag gjorde redan i fjol, att den allt knappare anslagstilldelningen från stat och kommun innebär att vi är i färd med att påverka repertoaren på våra teatrar och på Operan. En känd svensk politiker kommenterade i fjol Operans akuta läge med att säga: Man får väl dansa Svansjön med något färre svanar. Det torde nog inte vara möjligt. Men jag gläder mig däremot åt att när Operan i höst bjuder riksdagen på den sedvanliga högtidsföreställningen blir det just Svansjön — med fullt antal svanar, hoppas jag. En tredje principfråga gäller de statliga kulturinstitutionernas beroende av lönebidragstjänster. Dessa tjänster har varit och är fortfarande en mycket stor tillgång för de statliga och de av landsting och kommuner drivna kulturinstitutionerna. Nu skall hela detta lönebidragssystem ses över. Frågan handhas egentligen av arbetsmarknadsutskottet, men vi vill gärna peka på att denna fråga är helt avgörande för kultursektorn. Vi hoppas att de motioner som syftar till att man på den här punkten skall ta särskild hänsyn till kultursektorn kan bifallas av riksdagen efter förslag från arbetsmarknadsutskottet. En fjärde principfråga gäller anslagsstrukturen. Enligt vår uppfattning behövs statens kulturråd för en rad uppgifter, t.ex. för att fördela anslagen till fria grupper och liknande. Det är ju ändå någon statlig myndighet som måste fatta dessa beslut. Däremot är vi tveksamma till att flytta över beslutsbefogenheter från riksdagen till kulturrådet. Vårt huvudskäl till detta är att riksdagen när den tar ställning till frågan har möjlighet att pröva de olika anslagen ganska noggrant, och det finns en motionsrätt. Den allmänna uppfattningen bland chefer och dem som arbetar på kulturinstitutioner är att det är mycket lättare att komma till tals med riksdagsmännen än med tjänstemän inom den statliga byråkratin. Det är ganska naturligt. Vi är vana vid att ta emot uppvaktningar och synpunkter från alla möjliga håll. Det kan tyckas vara många små anslag på kultursektorn, men det är ändå viktigt att man gör rättvisa åt varje enskild institution. Vi tror att man där litar mer på departement och riksdag än på tjänstemän inom den statliga byråkratin. En femte principfråga gäller om Sverige skall få ha en huvudstad. I diskussionen om regionalisering och decentralisering slår det ibland över så att man spelar ut det förhållandet att också Sverige råkar ha en huvudstad mot de regionala behoven. Jag tycker att det är oerhört angeläget att vi fortsätter uppbyggnaden av stödet till de regionala institutionerna. Men det är också självklart att Sverige, bl.a. i relation till Europa och omvärlden i övrigt, inser att de stora konstnärliga institutionerna rimligen bör ligga i Sveriges huvudstad, precis som de på motsvarande sätt gör i Paris och London. Vi skall vara stolta över att vi har en huvudstad som också i kulturellt hänseende är något av en världsstad. Det betyder inte att vi skall avlasta oss ansvaret för den regionala kulturen, men man behöver inte spela ut det ena mot det andra. Sedan, herr talman, till frågan om anslagsförstärkningar. Det alerta kulturutskottet har kunnat ena sig kring en rad förstärkningar som i statsfinansiella sammanhang kan tyckas inte vara så stora, men som för de berörda institutionerna betyder mycket. Jag tänker på att centrumbildningarna får ett påslag med ytterligare 700 000 kr. Det är viktigt för bl.a. Teatercentrum och för de centrumbildningar som är något av kärnan när det gäller de fria grupperna. Immigrantinstitutet i Borås får 100000 kr. i förstärkning. Handarbetets Vänner, dessa förträffliga damer som bl.a. har svarat för den utsökta vävnaden här i plenisalen, får också en förstärkning med 100 000 kr. Det är ganska mycket pengar för denna lilla institution. Vadstena-akademien får 275 000 kr. för sin angelägna verksamhet med föreställningar och utbildning. Konstnärsnämnden får 500 000 kr. för internationellt utbyte och dessutom 100 000 kr. för att kunna fullfölja den statistiska undersökningen om konstnärernas arbetsvillkor. Svenska föreningen Norden får 1,6 milj.kr. i förstärkning. Jag är glad över att socialdemokraterna i utskottet har velat vara med om dessa förstärkningar. Det är bra när ett enigt utskott kan föreslå sådant. Vi har också några reservationer. De är inte så många. Vi har varit ganska framgångsrika i arbetet i kulturutskottet. Folkpartiet har tillsammans med moderaterna en reservation som gäller Drottningholmsteatern. Vi i folkpartiet har också velat förstärka stödet till jazzoch folkmusiker, en grupp som ofta blir bortglömd när vi talar om behovet av stöd till de fritt arbetande konstnärerna. Jag yrkar bifall till alla de reservationer som folkpartiet svarar för i de två betänkanden som nu är uppe till debatt. Jag vill ställa några frågor till kulturministern. Den första frågan gäller en ny musikteater i Göteborg. Har kulturministern något nytt att rapportera på den punkten? Vi har varit ängsliga för att den extra investeringsskatt som nu skall drabba Göteborgsområdet, om än under en begränsad period, också skulle innebära att det blir en ytterligare försening av detta bygge. Jag hoppasaatt så inte skall bli fallet, men det vore intressant att få höra om kulturministern kan bekräfta det. Den andra frågan gäller en nypremiär på Drottningholmsteatern på Gustaf Adolf och Ebba Brahe den 31 maj och en premiär på Enleveringen ur Seraljen den 21 juni. Har kulturministern möjligheten att komma på någon av dessa två premiärer? Jag sade i fjol att kulturpolitiska anföranden lätt blir litet trista på det sättet att det mest rör sig om siffror osv. Jag skall därför sluta med en dikt ur ”För levande och döda”. bar jag brevet genom stan. I storskogen av sten och betong fladdrade denna vilsna fjäril. Frimärkets flygande matta adressens raglande bokstäver plus min förseglade sanning just nu svävande över havet. Atlantens krypande silver. Molnbankarna. Fiskebåten som en utspottad olivkärna. Och kölvattnets bleka ärr. Här nere går arbetet sakta. Jag sneglar ofta på klockan. Trädskuggorna är svarta siffror i den giriga tystnaden. Sanningen finns på marken men ingen vågar ta den. Sanningen ligger på gatan. Ingen gör den till sin.

Herr talman! Jan-Erik Wikström berömde sig för folkpartisternas räkning av att de inte har så många reservationer i dessa två betänkanden, då de har varit framgångsrika i utskottsarbetet och har fått gehör för sina förslag. Jag tycker nog att även vi i centern kan berömma oss av detta. Men det är klart att centern svarar för många reservationer i dessa betänkanden. Det finns en bestämd orsak till detta. Det är nämligen centern som har framfört de flesta nya idéerna och tankarna motionsvägen detta år. Bl.a. gäller detr nya principer. För dem har vi inte fått gehör. Alla vet att det tar ibland lång tid att förändra inriktningar. Det har inte kunnat göras på några utskottssammanträden under ett år. Det kommer sannolikt att i vissa fall ta många år. Men vi från centern kommer naturligtvis inte att förtröttas. Vi kommer att arbeta vidare för viktiga förändringar. Herr talman! Låt mig börja med en viktig förändring. Det gäller det krav som vi från centerns sida har framfört under några år om att det skall läggas fram en kulturpolitisk proposition. Som det är nu kommer vi i denna debatt och i alla kulturdebatterna i kammaren att tala dels om principfrågor, dels om anslagsfrågor. Anslagsfrågorna överväger. Det är inte alldeles nödvändigt att man i en kulturdebatt hela tiden talar om kronor och ören. Det viktiga är att riksdagen vid några tillfällen mera skall kunna få ta ställning till principfrågor, olika inriktningar av kulturpolitiken. Detta skulle man kunna göra för en period som i vårt fall är tre år och som skulle kunna ge stabilitet och större säkerhet för de många människor som är berörda av riksdagens beslut. Vissa av anslagfrågorna är av den typ där mottagande organisationer har krävt stora uppräkningar av oss förtroendemän, vilket har resulterat i motioner. Organisationerna är naturligvis beredda att ta emot denna resursförstärkning och använda den. På institutionssidan finns det litet andra problem. Jag tänkte beröra en del av dem. Nu finns det fem betänkanden på detta område, och vi skulle inledningsvis debattera två av dem. Men som exempel vill jag hänvisa till kulturutskottets betänkande 21 som skall debatteras senare. Centern har i det ärendet nått framgång i sitt arbete att något förstärka de statliga insatserna för kommande budgetår i den treårsplan som regeringen har presenterat. Centern har alltså fått majoritet för att tidigarelägga en del satsningar. Det är viktigt att tänka på hur dessa satsningar genomförs. Som bekant har staten ett brutet räkenskapsår från den första juli till den sista juni. Men mottagarna, huvudmännen, som kan vara lokala eller regionala, har budgetår som sträcker sig från den första januari till den sista december. Detta innebär att när vi nu diskuterar satsningar för den första delen av det statliga budgetåret, har mottagarna passerat halva deras budgetår med fastställd budget, dvs. de som skall stå för vissa insatser själva. Det innebär givetvis problem. Det är inte så lätt att ändra i en budget med den ekonomiska situation — som väl alla åtminstone i riksdagen borde känna till — som nu råder för kommuner och landsting. Vi kommer att senare under våren ha diskussioner om det i samband med skattefrågorna. Därför finns det inte särskilt mycket extrapengar att ta till när det skall göras förstärkningar som kräver egeninsatser. Anslagen för oförutsedda utgifter har genom åren faktiskt minskat. För de flesta finns det frågor som pockar på sin lösning och som tar en stor del av budgeten ganska tidigt på året. Det gläder därför oss från centern att vi har fått gehör för förslaget att vissa av dessa förstärkningar skall införas från den 1 januari och skall bli bekantgjorda genom riksdagsbeslut under våren 1990 samt träda i kraft den 1 januari 1991. Det finns alltså möjligheter för huvudmännen att beakta dessa satsningar i de budgetar som skall fastställas under hösten i kommuner och landsting. Vi tycker faktiskt att vi har nått en stor framgång i och med att denna ordning har kunnat införas. Såvitt jag förstår är de egeninsatser som krävs föremål för diskussioner. Jag talar nu om statliga grundbelopp. De täcker ingalunda de kostnader som är förenade med att ta emot dem. Där råder en hög egeninsats. Det är inte så länge sedan som det hölls en konferens där kulturansvariga från landstingen deltog. Jag vet att där också fanns deltagare från kulturrådet, och även utbildningsminister Göransson deltog i konferensen — han finns här i salen och är antecknad på talarlistan. Den hörsägen jag har från denna konferens säger att det var ganska tuffa tag, så till vida att bl.a. utbildningsministern hävdade att det nu inte var fråga om några nya pengar utan om nya satsningar från huvudmännen. Det var en alldeles självklar koppling. Kulturutskottet var vid den tidpunkten inte färdigt med betänkandet. Men jag hoppas nu att de som har att fördela dessa grundbelopp verkligen läser kulturutskottets betänkande. Det finns ett mycket viktigt tillägg där, att enligt utskottets mening bör även tidigare gjorda satsningar beaktas. De lokala och regionala huvudmännen har tagit ett stort ekonomiskt ansvar i många fall och har gått före i de statliga satsningarna. Enligt utskottets mening skall dessa satsningar kunna tillgodoräknas. Denna inställning tycker vi är riktig från utskottets sida. Men den stämmer icke med den uppfattning som uppenbarligen deltagarna, vilka är kulturansvariga i landstingen, fick sig till del vid denna konferens. Jag vill därför fråga statsrådet Göransson om det, efter detta utskottsbetänkande, ändå inte är dags att ge dessa huvudmän ett något annorlunda besked från statsmakterna. Herr talman! Jag inledde med att säga att det var nya idéer och nya principer som har avspeglats i centermotionerna på kulturområdet. En fråga är naturligtvis nationalscenbegreppet. När Jan-Erik Wikström höll sitt anförande talade han om satsningarna i Stockholmsområdet. Detta avspeglas i rapporten — som jag inte helt har kunnat ta del av — från den Europarådskommission som har studerat svensk kulturpolitik. Där tar man upp att mycket av kulturutbud och kulturintresse cirkulerar kring kulturen i Stockholm. Så blir det naturligtvis genom att nationalscenerna faktiskt är belägna i Stockholm. Från centerns sida tycker vi att det är dags att utveckla nationalscenbegreppet. Det finns faktiskt plats för fler nationalscener i vårt avlånga land. Vi har t.ex. såväl Göteborg som Umeå, där vissa konstarter mycket väl skulle kunna utvecklas och utövas på en nationalscen. Jag skall inte sticka under stol med att det naturligtvis finns en regionalpolitisk tanke bakom detta. Bra kultur kan även utövas på andra platser i vårt land än i kungl. huvudstaden, om staten tar sitt ansvar. Det är vad som ligger bakom dessa tankegångar. Vi i centern har ansett oss tvingade att avge en reservation i ärendet, eftersom inget annat parti som är representerat i kulturutskottet verkade kunna vara med om att diskutera ett utvidgat nationalscensbegrepp. Det är dock min fasta övertygelse att man kommer att delta i sådana diskussioner framöver. Det är kanske som det brukar vara med centerpartistisk politik: Vi har varit ute tidigt innan dessa tankegångar hunnit planteras på andra häll. Man talar både för och emot sponsring. Det beror på vilken partirepresentant man träffar. Från centerns sida vänder vi oss inte emot sponsring. Vi anser att sponsring kan vara berättigad i många fall. Sponsring bidrar till ett ökat kulturutbud och ger möjligheter till kultursatsningar som annars vid det aktuella tillfället inte skulle vara möjliga. Det finns naturligtvis även risker med sponsring. Dessa risker behandlas också i utskottets betänkande. I Göteborg har man haft en stor sponsringsverksamhet på konsertsidan som nu har upphört. Då har man tvingats att gå in med statliga medel för att reda upp situationen. En sådan situation vill man inte ha som följd av sponsringsverksamhet. Om man nu har sponsring, anser vi från centerns sida att man skall ha regler för denna. Sådana regler saknas i dag. Det mest utmärkande exemplet är naturligtvis sponsringen av Operan. Man har kunnat köpa in sig genom ett konsultföretag som sköter försäljningen. Det hävdades i början att avtalet med konsultföretaget var hemligt. Antagligen är icke detta avtal så hemligt, men det är få som känner till dess innehåll. Operan får naturligtvis inkomster från sponsringsverksamheten. Andra, som står utanför Operan, får en väl tilltagen del av inkomsten från dessa sponsringsavtal. Man köper upp ett antal platser på Operan och därmed blir dessa platser låsta, trots att subventionsdelen är mycket hög. Genom att staten subventionerar Operans verksamhet kan man alltså köpa upp platser till kraftigt reducerade priser. Detta är naturligtvis icke tillfredsställande. Genom avtal med ett företag som förmedlar sponsringsinsatser kan man t.o.m. betala provision till detta företag även på sponsringsinkomster. Detta är ett mycket märkligt förhållande. Från centern kräver vi att sponsringsverksamhet med sådana regler icke skall få förekomma. När det gäller institutioner som helt har att lita till statliga anslag och man tecknar avtal om viss ytterst begränsad sponsringsverksamhet, skall detta inte ske genom sekretesskyddade avtal, utan genom avtal med full offentlig insyn. Vi har en återkommande diskussion om Operans finansiering. Diskussionen förra året resulterade i att centern anslöt sig till utskottsmajoriten och därigenom bidrog till att öka anslagen till Operan och Dramaten. Nu kommer detta anspråk tillbaka. Man vill ha ökade anslag till Operan utöver prisuppräkning. Då har vi från centern motionsvägen presenterat en helt annan idé. Operan drivs som ett aktiebolag. Staten äger alla aktier. I aktiebolag kan man företa en nyemission. De som vill vara med och stötta kulturverksamheten vid Operan har här en enastående chans. De behöver icke vänta på fonder eller annat. Det behövs inga sponsringsavtal. Man kan helt enkelt gå in och köpa de aktier som ges ut vid en nyemission — detta gäller både företag och privatpersoner som vill vara med och stötta verksamheten. Redan nu kan sägas att det torde inte ligga något spekulationssyfte bakom förvärvet av dessa aktier. Utdelningen kommer att bli synnerligen mager. Man får inte så mycket pengar tillbaka i handen. Däremot bidrar man till att utveckla en kulturverksamhet, vilket är mycket bra. Denna möjlighet finns, och vi anser att Operan borde pröva den. Det kan näppeligen resas invändningar av typ att staten skulle förlora sitt inflytande. Dit är steget mycket långt. En begränsad nyemission skulle man säkert tåla och fortfarande, genom Operans styrelse där man har stort inflytande, kunna avgöra innehållet i verksamheten. Det torde inte möta några hinder. I en annan reservation tar centern upp de nationella kulturinstitutionernas riksomfattande aktivitetsansvar. Detta är också en idé som inte har vunnit särskilt stort intresse hos utskottsmajoriteten. Jag tror dock att det blir synnerligen angeläget att föra denna diskussion framöver, icke minst mot bakgrund av den granskning av svenska kultursatsningar som har utförts av den kommission som Europarådet har tillsatt. Denna kommission tar upp frågor som dessa: Vilket ansvar har riksinstitutionerna för att hjälpa till att sprida kultur i landet? Eller är ansvaret sådant att det är bättre att ha goda kontakter med resebranschen för att fler skall kunna resa till framför allt Stockholm för att där ta del av kulturaktiviteter? Från centern anser vi det vara självklart att riksinstitutionerna skall ha ett ansvar att i samverkan med regionala institutioner och huvudmän föra ut kulturen över hela landet. Det är faktiskt den grundläggande uppgiften. Herr talman! Jag återgår till kulturpropositionen. En sammanfattning av det som jag nu har framfört är att man vid skilda tillfällen skulle kunna diskutera vilka nya satsningar man skall göra när det gäller svensk kultur och vilken utvecklingsväg man skall välja. Därav följer sedan naturligtvis vissa anslagsfrågor. Det behöver således inte vara så — jag upprepar det — att kultursatsningarna avgörs i budgetpropositionen. Vi skulle kunna få en meningsfull diskussion här i riksdagen om vägvalet och om de olika satsningarna i svensk kulturpolitik om vi diskuterade mera principer och kanske mindre anslagsfrågor vid dessa tillfällen. Herr talman! Jag skall avslutningsvis beröra de frågor som har att göra med utvärderingen av de kulturpolitiska målen. Vi har en gemensam reservation, där vi säger att 1974 års kulturpolitiska mål törhända behöver utökas med några punkter mot bakgrund av utvecklingen i samhället och de satsningar som har gjorts. Centern har samma uppfattning som moderata samlingspartiet och folkpartiet. Vi har även en reservation som handlar om utvärderingen av 1974 års kulturpolitiska beslut. Det hävdas ofta att man har uppnått dem. I de målen ligger faktiskt en god regional spridning av kultursatsningar. Då är frågan om man verkligen har uppnått dessa mål. Från centerns sida känner vi oss inte övertygade. Det behövs säkert utökade insatser, och det behövs säkert också helt andra insatser för klara av att uppfylla målen. Vi anser därför att det är mycket angeläget att man gör denna utvärdering. Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till samtliga reservationer i kulturutskottets betänkanden nr 17 och 18 som centerns ledamöter i utskottet står bakom.

Herr talman! I de betänkanden som vi nu behandlar återfinns en rad vpkreservationer som tillsammans återspeglar vpk:s kultursyn och de målsättningar med kulturpolitiken som vpk har. Jag yrkar bifall till dessa reservationer. Vårt parti verkar för att utveckla och stödja kulturyttringar som vänder sig mot förtryck och degradering av människan och i stället genom sitt motstånd bidrar till en fri och allsidig utveckling. Vårt parti verkar för att därvid särskilt stödja den kulturella kampen från de utsatta grupperna med särskilda erfarenheter och behov, vilket förutsätter klassamhällets nedbrytande. Vi verkar för att främja såväl bevarandet och utvecklingen av vårt mänskliga och nationella kulturarv som de nya kulturella strömningar som vid varje tid bryter fram som uttryck för nya generationers erfarenheter och kamp. Vi verkar för att skapa bättre villkor såväl för utövande konstnärer på alla kulturområden som för amatörer och grupper för den mångsidiga kulturverksamhet som bedrivs av folkbildningsorganisationer och andra folkrörelser och på arbetsplatser och i bostadsområden. Vi verkar för alla människors delaktighet och medskapande i kulturen, från barnoch ungdomsåren och framåt under skoltiden, i arbetslivet och under pensionsåren. Vi verkar genom vår allmänna ideologiska och politiska kamp för att bekämpa de beroendeförhållanden och förtrycksformer som i klassamhället drabbar konst och kultur och skapar utrymme och möjligheter för ett fritt konstnärligt och kulturellt skapande. En sådan kulturpolitisk målinriktning innebär bl.a. att kulturverksamheten i folkbildningen får en allt viktigare samhällsroll för utvecklingen av den svenska demokratin. Folkbildningens kulturverksamhet liksom amatörverksamheten har en viktig samhällsfunktion som motvikt till fascistoid och fördummande masskultur, som grund för klassmässig lokal och nationell identitet och som självförtroendefrämjande fritidsverksamhet. Vpk anser att en förutsättning för att människorna och framför allt ungdomarna skall kunna skaffa sig en identitet, som är sammansatt av både nationell identitet och klassidentitet, är att de tar del av sitt kulturarv. Men kulturarvet är inte en relik i form av en färggrann nationaldräkt avsedd att plockas fram och dammas av vid högtidliga tillfällen. Kulturarvet är inte heller ett fornminne som appellerar till en förgången och för alltid död tid, utan en kontinuerlig kulturhistorisk utvecklingskedja med klara och uppenbara samband med dagens kultur. Kulturarvet består av samlade erfarenheter och vunna konstnärliga erövringar. Det består av verk och arbetsmetoder skapade under specifika historiska betingelser. I varje ögonblick och med varje generation läggs ny kunskap grundad på upplevelser av nya förhållanden till kulturarvet, och gamla etablerade sanningar ifrågasätts. På så sätt berikas, tolkas, förändras och utvecklas vårt kulturarv. Med denna utgångspunkt och i förvissningen om att kulturen aldrig är ideologilös, utan en avgörande faktor för den levande idédebatten och för den ideologiska kampen, anser vpk att kampen för en progressiv kultur, det svenska arbetande folkets kultur, är en av de primära uppgifterna för arbetarrörelsen och arbetarpartierna. Mot denna bakgrund anser vpk att det är viktigt att föra årets kulturpolitiska debatt i relation till det kulturpolitiska och idémässiga klimat som råder i landet i dag. I det avseendet, herr talman, är jag rädd att jag kommer att avvika från den allmänna förnöjsamma ton som kulturdebatten hitintills har haft. Från vpk har vi med stor besvikelse konstaterat att avståndet ökar mer och mer mellan kulturpolitiska programmatiska förklaringar och målsättningar å ena sidan och den genomförda politiska praxisen å andra sidan.

Därför finner vi oss i och accepterar nästan utan protester prylkonsumismens antiintellektuella och kulturfientliga dominans. Därför gör vi ingenting när vi håller på att översvämmas av en kommersiell massproducerad kultur som saknar varje form av nationella särdrag och som är främmande, utslätad och förgrovad. Denna kultur förmedlar värderingar och livsformer som inte överensstämmer med det svenska folkets verklighet. Den passiviserar, och för en hel generation ungdomar skapar den ett förhållande till deras idoler som bygger på ouppnåeligheten och den egna otillräckligheten i stället för på samhörighet. I samma omfattning som denna kultur tillåts dominera hotas yttrandefriheten. Vi lever därför i ett samhälle där den icke ifrågasättande lojaliteten är den främsta meriten för karriären — ibland också när det gäller de politiska partierna. Vi har därför en omfattande och vittförgrenad byråkrati, vars primära strävan är att bevaka sina positioner vid köttgrytorna.

Och allt detta ligger fjärran — ja, mycket fjärran — från metallarbetare Johanssons vardagliga liv, problem, förhoppningar och drömmar. Det är just den metallarbetaren som arbetarpartiet säger sig representera. Visst är detta ett nederlag för arbetarrörelsen. Visst är den här utvecklingen ett ideologiskt, värderingsmässigt, kulturellt nederlag. Det behöver sägas, det behöver diskuteras, för att vi inte skall fastna ytterligare i självbelåtenhetens och självtillräcklighetens intellektuella stagnation. Det behöver diskuteras för att vi skall kunna finna lösningar och alternativ — och sådana finns, inte minst i socialdemokratins 90-talsprogram. Se bara till att det förverkligas! Låt arbetarrörelsens ideal och värderingar vara vägledande för vårt handlande och inte en kortsiktig ekonomisk politik, vars villkor andra bestämmer! Då kan vi, såsom socialdemokratin beskriver i sitt 90-talsprogram, angripa 90-talets allt överskuggande problem, som är andlig fattigdom, brist på tillit, på bildning och på just god kultur mitt i den materiella välfärden. Herr talman! Det finns mycket att säga. Det här anförandet är inte partipolitiskt i största allmänhet. För min del vill jag ge uttryck för den besvikelse jag känner, som en del av arbetarrörelsen, över det nederlag som arbetarrörelsens värderingar och ideal vidkänns i dag. Jag anser att det är nödvändigt att det sägs. Med detta yrkar jag än en gång bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Jag skall inte i första hand tala om kronor och ören, som Jan Hyttring menade att den här debatten mest rör sig om — fastän pengar är den statliga kulturpolitikens viktigaste styrmedel. I stället skall jag ta upp den övergripande kultursynen i vårt land, och särskilt miljöpartiet de grönas syn på den, när vi nu får tillfälle till en övergripande kulturdiskussion. När man försöker få en allmän och övergripande överblick över svensk kulturpolitik får man vända sig till det grundläggande dokumentet, nämligen beslutet år 1974 om de åtta kulturpolitiska målen. Vid tiden för dessas tillkomst ville man göra kulturupplevelser tillgängliga för alla och göra det möjligt för alla att få utlopp för sin inneboende skapande förmåga. Kulturen fick en bred definition. Den skulle vara tillgänglig för alla. Den skulle främja jämlikhet och ökade kontakter mellan människor. Aktivt deltagande i kulturlivet värderades också. Det rådde stor enighet om dessa åtta mål. Det är väl mer tveksamt om målen har någon direkt inverkan på den förda kulturpolitiken i praktiken, Är de flesta av målen riktningsgivande för kulturpolitiker och kulturbyråkrater i dag? Inte vad gäller etermedia i varje fall. Dock ger målen en enhetlig grund att stå på. Miljöpartiet står också bakom dessa mål. Med vårt inträde i riksdagen har en del nya faktorer trängt på som vi vill formulera i nya kulturpolitiska målsättningar, men nu inom en ekologisk eller ekosofisk ram. Jag skall återkomma till dessa senare i mitt anförande. Kulturutskottets ordförande menar ju att vi sällan sätter in svensk kulturpolitik i ett större sammanhang — ett europeiskt sammanhang. Det vill jag här gärna reparera något med en avvikelse. En annan ny kulturpolitisk faktor som tränger sig på alltmer är nämligen synen på kulturen och kulturpolitiken i ett snävt europeiskt perspektiv. Jag tänker i första hand på EG:s ministerråds och EG-kommissionens samfällda försök att skapa ett s.k. europeiskt kulturellt område, med förslag till åtgärder för att åstadkomma fri rörlighet för s.k. kulturella varor och tjänster, stöd till kulturarbetare samt stöd till skapande av nya arbetstillfällen inom kultursektorn. Som synes är det frågor som har en viss parallellitet med de svenska kulturfrågorna och den diskussion vi för här. Vidare förordas visst samarbete med Europarådet för att informera om det kulturella Europa. Man har format ett ramprogram för perioden 1988-1992 som täcker fem områden. För oss i miljöpartiet är EG-kommissionens syn på kulturen främmande i vissa avseenden. Kommissionen har sedan år 1983, på uppdrag av parlamentet, studerat de problem som satellitoch kabel-TV skapar för den europeiska audiovisuella industrin. Redan 1985 satte man i gång en aktionsplan som gett upphov till tre större initiativ: Det första är förslaget till direktiv om ”Television without frontiers”, alltså om en gränsöverskridande televison. Det andra är MEDIA-programmet, som stöder både produktion och distribution av audiovisuella verk. Det tredje är det Europeiska filmoch TV-året i nära samarbete med Europarådet. Det är bekymmersamt att EG har en sådan helt industriellt inriktad kul turpolitik. Danmark har redan intagit ståndpunkten att kulturpolitiken skall hållas utanför EG-samarbetet. Bakom tanken att knyta konst och kultur till industriproduktion tycks ligga uppfattningen att målare, skådespelare, sångare, skulptörer, dansare, videofilmmakare, designare, fotografer, romanförfattare etc. på något sätt skall tjänstgöra vid det löpande bandet vid samma skift som övrig produktion av varor och tjänster och svettas där för att ge sitt bidrag till minskningen av handelsunderskottet. Varje konstverk är mer eller mindre unikt, och dess speciella gestalt eller komposition tilltalar eller stöter bort publiken på ett mycket mera komplext sätt än vad vanliga varor och tjänster gör. Ur EG:s perspektiv kan tydligen nationella stödordningar på kulturområdet tolkas som diskriminerande och konkurrensbegränsande, t.ex. biblioteksersättningen som stöd åt författarna. Risken tycks också öka för att kulturpolitiker och kulturbyråkrater frestas att plädera för konst och kultur på grundval av dess förväntade utomestetiska eller utometiska effekter — t.ex. att stimulera ekonomin, att minska brottsligheten, att dra till sig turister eller förbättra nedgångna miljöer i stadscentra etc. Miljöpartiet de gröna vill att den kulturpolitiska orienteringen skall gälla hela Europa, inte minst det Östeuropa som på flera ställen har kämpande humanister och konstnärliga utövare i ledande ställning i landet, t.ex. dissidenten som blev president i Tjeckoslovakien. Dessa företräder en obändig kulturtradition med kontrapunktiska inslag av kritik av den tidigare rådande regimen och politiska praktiken. Vi bör alltså ta i betraktande det större perspektivet på kulturpolitken och vad det kan komma att innebära för vår kulturpolitik. Mot bakgrund av inställningen inom EG-området kan de åtta kulturpolitiska målen komma i en ny dager — bli ett skydd när det gäller att bevara vår nationella särart. I ett av de betänkanden som vi nu diskuterar tas de kulturpolitiska målen upp till behandling igen för förnyelse och utökning samt kompletteringar. Vi i miljöpartiet har själva ett förslag om att rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer skall fastställas som ett nytt mål. Det ingår i en av reservationerna. Men jag har också ställt mig bakom en reservation med krav att man skall pröva mål i fråga om konstnärlig kvalitet och främjande av mångfald i kulturyttringarna; vidare gäller det en eventuell omformulering av det s.k. decentraliseringsmålet.

Den estetiska upplevelsen kan kanske tjäna den individuella känslan av befrielse, en befrielse från beroendet av nyttovärden. Den fria otyglade kulturen står emot det kommersiella köptvånget, som nu driver vårt samhälle bort mot ekologisk kollaps. Miljöpartiet vill förverkliga en ny världsbild och livsstil. Duger de åtta kulturpolitiska målen att uppfylla detta syfte? Det skulle kräva en ändring av samtliga målformuleringar, därför att de befintliga målen skulle bli mer slag kraftiga om de positiva värden som står där tilläts omfatta hela samhällslivet och inte bara ”kulturområdet” i snäv bemärkelse. Talet åtta är inte magiskt — vi kan tänka oss en utökning. Jag skall kortfattat skissera en tänkbar uppsättning nya sådana mål. För det första bör kulturpolitiken medverka till att skydda och utveckla yttrandefriheten för alla och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. Kommentar: Införande av reklam i TV och radio är inte förenligt med en sådan målsättning. Reklamen gynnar bara de kommersiella krafterna och fördyrar produktion och konsumtion för den enskilde. För det andra bör kulturpolitiken ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor. Kommentar: Fritt skapande är fortfarande något endast för de få enligt sektoroch specialsamhällets normer. För det tredje bör kulturpolitiken motverka kommersialismens och konsumismens negativa verkningar. Det vill jag kommentera så här. Konsumismen innebär att man tror att problem löses genom att människor utför köphandlingar, en handling som ger människan värde och prestige. Eftersom vi är utsatta för ett ständigt köptryck från den befintliga konsumtionsoch produktionskulturen till vardags, behöver vi kunna avlasta trycket på olika sätt. Eftersom synen på pengar och tid binder mest, behövs en friare användning av vår tid och en annan syn på pengar. Köptrycket från reklamen måste minskas. Om vi kan åstadkomma verklig köpfrid, dvs. skydd mot påträngande säljbudskap, skulle det underlätta möjligheterna till ett medvetet handlande och över huvud ge utrymme åt ett mera aktivt förhållande till tillvaron bort från den materiella tillväxtkulturens mentala tvångströja. I övrigt bör arbetstiden för lönearbete kunna sänkas till 30 timmar i veckan genom lagstadgad rätt, vilket skulle öka möjligheten till skapande aktiviteter och till att få tid att njuta dessa och kontemplera över kulturens gåvor. För det fjärde bör kulturpolitiken främja decentralisering av verksamheter och beslutsfunktioner inom hela samhället. Som kommentar till det vill jag säga att maktspridning bör inte ske bara via kommundelsnämnder, kooperativ etc., utan insatser på annat sätt måste ske för att öka självtilliten hos individerna. För det femte bör kulturpolitiken ta hänsyn till eftersatta grupper. Det ingår i miljöpartiets solidaritetsmål. Den bör inkludera sådana grupper utom Sverige också, t.ex. genom solidarisk handel och minskat prestationstempo här hemma. Det har visat sig vara orealistiskt att göra människor som utsätts för monotona och tröttande arbeten dag ut och dag in intresserade för subtila konstnärliga uttryck. Det har stannat vid en from förhoppning hos 1974 års kulturpolitiker. För det sjätte bör kulturpolitiken möjliggöra kulturell förnyelse genom stimulans via ett globalt och framtidsinriktat perspektiv inom en ekosofisk och grön ram. Som punkten står där i dag, innebärande en strävan efter yttre kulturell förnyelse i allmänhet utan angivande av riktning eller värderingar av det som lämnas, kan vi kanske vara utan en sådan skrivning. För det sjunde skall kulturmålen garantera att delar av äldre tiders kultur och viktiga delar av den nuvarande kulturen bevaras och får en levande plats. Det är viktigt att främja behovet av ”rötter”, som ger en historisk och rumslig förankring och kontinuitet för den enskilda människan. Här ingår bl.a. ett intensivt ”grävande där du står” för lokal identitet, lokal kulturhistoria, lokala ekosystem, men också traditionell kulturoch naturvård inkl. fritt tillträde till alla behövliga kulturinstitutioner i sammanhanget. För det åttonde skall de kulturpolitiska målen främja utbyte av idéer och erfarenheter över språkoch nationsgränser på alla områden. Detta uppnås ju ingalunda genom handelsförbindelser, utan här krävs förnyad kraftfull satsning på faktakunskaper för global solidaritet, uppbyggande av nätverk etc. Ur grön synvinkel bör emellertid de befintliga målen kompletteras med två mål som kan främja en framtida grön kultur som dels visar på alternativ till en livsstil som inte går ut på ständigt ökad materiell förbrukning, dels utvecklar en tillit till den egna och gemensamma förmågan att hantera sitt liv med minskat beroende av myndigheter och marknad. En utgångspunkt för detta växande är insikten om och inlevelsen i naturens villkor. Tilläggsmålen skulle kunna formuleras så här. Kulturpolitiken bör för det nionde främja ett personligt ansvarstagande för naturens helhet i riktning mot ett ekologiskt medvetande. För det tionde bör kulturpolitiken ge ökat utrymme för självtillit, kontroll över den egna tiden och utvecklande av personlig mångkunskap. I kulturutskottets betänkande 17, som vi skall ta ställning till i dag, har jag nöjt mig med att stödja åsikten att målet om främjandet av rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer prövas, men i övrigt ställer jag mig positiv till en ytterligare prövning av andra mål, som jag nämnt tidigare. Vi har reserverat oss tillsammans med de borgerliga partierna i denna fråga. Herr talman! De båda skissförslagen till nya mål som jag tidigare redovisat skulle jag kunna utveckla mer i detalj men till det räcker tyvärr inte min tid, utan jag övergår nu till att diskutera en annan viktig kulturfråga i betänkandet, nämligen sponsring och kulturfonder. Företagens nyvakna intresse för sponsring av utvalda delar av verksamheten vid de offentliga kulturinstitutionerna bottnar i en vilja att skapa en ny form för PR-verksamhet, en vilja att vinna prestige. Genom sponsringen försöker man utnyttja de offentliga institutionernas anseende för att gynna sina egna särintressen. Vi i miljöpartiet de gröna säger definitivt nej till alla former av sponsring av verksamheten vid våra offentliga institutioner. Vi stödjer reservation 16 som säger nej till sponsring. Däremot kan vi tänka oss att inrätta en kulturfond dit företag och enskilda utan krav på motprestationer kan donera pengar. Föreliggande förslag till kulturfonder uppfyller emellertid inte dessa krav. Jag vill yrka bifall till alla reservationer som miljöpartiet avgivit, ensamt eller tillsammans med andra partier, nämligen nr 1, 11, 20, 29,34, 43, 53, och dessutom till reservation nr 16. Vi är också beredda att stödja reservation 9 av centerpartiet. Den handlar om kulturen som regional utvecklingsfaktor. Vi stödjer också reservation 47 som berör medel till Svenska institutet, en moderat reservation. Jag skall inte heller glömma att yrka bifall till en allpartimotion om behovet av ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige, nämligen motion Kr261. När det gäller författarnas biblioteksersättning har vi i miljöpartiet de gröna kämpat för att denna skall behålla sitt realvärde och därför tidigare föreslagit bidrag som är ca 10 milj.kr. högre än vad regeringen föreslår. Förra gången kom vårt förslag till höjning efter det att avtal slutits mellan parterna. Jag fick då försvara vårt erbjudande som ett uttryck för vår vilja att visa att det behövs mer än som kommit fram i avtalet. I år försiggår förhandlingarna samtidigt som betänkande KrU18 läggs fram. Vårt nygamla förslag kvarstår. Detta förutsätter att regeringen så snart förhandlingarna om höjning av ersättningarna har avslutats — vilket borde ha skett vid det här laget — tar ställning till huruvida bidragsbaserna kan höjas på ett sådant sätt att det tillgodoser våra önskemål, dvs. att realvärdet bevaras. Herr talman! Det är otillfredsställande att avtalsförhandlingarna'om författarnas ersättningsvillkor vid två tillfällen omöjliggjort för oss att anpassa våra krav till den normala behandlingen av dessa frågor i utskottet. Vi beklagar det. Vi anser även att det är viktigt att bildkonstnärerna ges ett någorlunda bra stöd, så att de kan förverkliga sina idéer och intentioner. Detta framför vi tillsammans med vpk i reservation 1 i kulturutskottets betänkande 18. I reservation 2 i samma betänkande uppmärksammar vi, tillsammans med tre andra partier, jazzoch folkmusikernas prekära situation. Vi anser att deras situation skall förbättras. För dessa finns mycket få fasta tjänster, och deras inkomstförhållanden även i övrigt är osäkra. När det gäller vidareförsäljning av konst vill jag gärna notera att jag sympatiserar med uppmaningen i reservation 5 från vpk. Vpk vill med denna reservation påskynda frågans lösning i avvaktan på upphovsrättsutredningens förslag, så att man snart kan så att säga komma till skott i denna viktiga fråga. Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall även till de reservationer i betänkande 18 där miljöpartiet finns med, nämligen reservationerna 1, 2 och 7.

Herr talman! Jag skall börja med att göra ett konstaterande, nämligen att jag ur en synpunkt frapperas av hur diskussionen hittills har förts.

Dessa folkrörelser utgör i stor utsträckning grunden för de olika kulturella engagemangen och aktiviteterna. Jag ville inledningsvis göra detta konstaterande. Därefter skall jag övergå till att säga att vi alla vet att den politiska debatten under våren till stor del har handlat om den besvärliga ekonomiska situationen. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder med anledning av denna situation, bl.a. åtstramningspaket. Trots denna ekonomiska situation slog Sveriges statsminister i regeringsförklaringen den 7 mars fast att treårsprogrammet för kulturen skall fullföljas. Detta, menar jag, är ett uttryck för socialdemokratins vilja att även i besvärliga ekonomiska situationer hävda de kulturella värdena i vårt demokratiska samhälle. Jag vill även slå fast några viktiga utgångspunkter för en socialdemokratisk kulturpolitik. En första viktig punkt är naturligtvis att kulturens värden måste göras tillgängliga för hela folket. Det ligger naturligtvis en utmaning i att det, trots satsningar som har gjorts, finns så oändligt mycket mera att göra. Samhället har ett stort ansvar för dessa genom stat, kommuner och landsting. Ett viktigt medel för att nå målet är den systematiska uppbyggnaden av länsinstitutionerna runt om i landet. Men ett annat viktigt medel, och t.o.m. en förutsättning, för att nå målet är starka och livaktiga folkrörelser som står nära människornas vardag. Också dessa använder sig av kulturella aktiviteter som ett instrument. Kulturpolitiken bygger också på goda arbetsoch inkomstmöjligheter för konstnärer. Det är viktigt att inse att grunden för de konstnärliga yrkesutövarnas verksamhet är t.ex. upphovsrätten. Speciellt väsentligt blir detta när starka ekonomiska intressen strävar efter att minska dess betydelse på en massmarknad. I detta sammanhang finns det ibland en mångfald, och det kan diskuteras hur önskvärd den är. En annan viktig kulturell yttring som förtjänar samhällets stöd och uppmärksamhet är folkrörelser, sångoch musikgrupper, ungdomsorganisationer och andra sammanslutningar. De bildar ett kulturellt nätverk där många människor engagerar sig. Det innebär inte att detta människor delar dessa organisationers eller gruppers uppfattningar. Men en kulturell styrka i denna positiva mening är just mångfalden. Jag har hittat ett citat av Olof Palme från 1969. Han talade då om hur viktigt det var att låta även meningsmotståndare inom kulturpolitikens område få möjlighet att arbeta. Han sade följande: ”Makthavare på det kulturpolitiska fältet, de som besuttit de ekonomiska resurserna har också i alla skeden stått inför frestelsen att stödja det behagliga och skjuta undan det obehagliga, att värna det samhällsbevarande och undertrycka det samhällskritiska eller rent av det samhällsomstörtande. I historiens ljus ter sig sådana ingrepp alltid eller nästan alltid felaktiga därför att de kvävt den konstnärliga vitalitetan långt utanför ramen för det enskilda ingreppet. -—-- Det kan med viss tillspetsning sägas att kännetecknet på en demokrati är att man kan ge stöd även till sådant som man tycker mycket illa om." Detta tycker jag på ett utmärkt sätt sammanfattar utgångspunkten för en socialdemokratisk kulturpolitik i detta avseende. Jag tycker också att vi som politiker har ett speciellt ansvar för att stimu lera insatser inom barnoch ungdomskulturen. Unga människors första möte med kulturella aktiviteter har naturligtvis stor betydelse för deras fortsatta utveckling som fria och kritiskt tänkande medborgare, utöver det självklara att kulturella arrangemang och kulturellt engagemang hos barnen har ett värde i sig. Jag skall vara litet mer konkret när det gäller dessa principiella utgångspunkter. Anslagen till kulturverksamheten i folkrörelser och amatörorganisationer och till musikföreningar ökar med 4 miljoner. Kulturrådets fria medel ökar med 6 miljoner, vilket Ingrid Sundberg inte tycker om. Det sker kraftiga ökningar av stödet till länsinstitutionerna, samtidigt som ett omfattande arbete lagts ned i samband med utredningen Kultur i hela landet, som kommer att följas av ytterligare satsningar. Barnoch ungdomskulturen kommer, genom de beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta, att kunna vidga sin verksamhet. Nästa år kommer riksdagen att få ställning till utredningen om konstnärernas arbetsoch inkomstmöjligheter, även om riksdagen redan i år får ta ställning till vissa förbättringar. Den Europastudie som en särskild expertgrupp har gjort har nämnts tidigare i diskussionen. Jag antar att kulturministern kommer att ta upp Europafrågor senare i debatten. Jag nöjer mig med att här konstatera att Sverige i denna studie får ett mycket gott betyg, som jag faktiskt tycker att vi alla, inte bara nuvarande och tidigare kulturministrar, i Sveriges riksdag och runt om i vårt land kan vara mycket stolta över. Allt detta är naturligtvis positivt och bra, men vi kan inte slå oss till ro med redan vunna framgångar. Framför oss har vi stora utmaningar, inte minst inom de områden som tidigare här har berörts. Vi måste arbeta för att på ett än mer effektivt sätt — och när jag talar om effektivitet talar jag om både omfattningen och kvaliteten — nå de många människorna runt om i landet. Det är skälet till att vi har ägnat så mycket kraft åt att bygga upp strukturen för länsinstitutionerna. Det är ett arbete som inte är avslutat och som jag tror uppriktigt sagt aldrig kommer att bli avslutat av den enkla anledningen att vi ständigt möter nya krav. När det gäller de breda folklagren har vi ytterligare ett instrument, och det är folkrörelserna. I denna Europastudie påpekas också det för Sverige unika förhållandet att Sverige har ett samhälle med många folkliga organisationer. Det är faktiskt dessa som har lagt grunden för och byggt upp och utvecklat den svenska demokratin. Detta skapar självfallet unika förutsättningar för Sverige att stimulera och stödja folkets egna organisationer i deras arbete att vinna de många människorna för ett kulturellt engagemang. Visst kan man säga att den uttalade tilltron till folkrörelserna som ett viktigt kulturpolitiskt instrument i hög grad är känslomässig. Det är sant. Men sant är också att folkrörelserna många gånger är det mest effektiva instrument som står till buds när det gäller att nå de breda folklagren. Här ligger självfallet ingen motsättning mellan det som brukar kallas amatörism och professionalism. Tvärtom finns en enorm drivkraft här som kan frigöras för en utveckling och förnyelse av en sådan samverkan. Vi har inte råd att avstå från den. Jag kan säga att en viktig del av kulturpolitken därmed är att stärka social gemenskap. Därför har också, vilket vi kan konstatera i riksdagen, kultu rella aktiviteter blivit ett allt viktigare instrument i det regionala utvecklingsarbetet. Skälet till detta är bl.a. att kulturella aktiviteter är ett vapen för de många människor som slåss för sin bygds utveckling. När jag lyssnar på debatten i dag tycker jag att ganska mycket som det jag tycker är väldigt viktigt lämnats åt sidan. I stället diskuterar man kulturella institutioners möjlighet till överlevnad och utveckling och olika ekonomiska stödåtgärder. Jag kan i långa stycken instämma i vad Jan Hyttring — trots att han har reserverat sig — sade om sponsring. Det finns — det framgår också av majoritetsskrivningen — uppenbara risker med sponsring. Jag tycker att det är mer intressant att se på hur kulturlivet självt uppfattar sponsringen. Det avtal som slöts mellan Projekthuset och Operan var inget lysande exempel, såsom Jan Hyttring påpekade. Jag har framför mig ett säljbrev från Egon Håkansson AB. Det är tydligen så att en människa kan vara ett aktiebolag. Han har tidigare varit anställd av Projekthuset och har nu skrivit ett säljbrev, där han riktar sig bl.a. till kulturuinstitutionerna: ”Vart har kulturen tagit vägen? Den finns förvisso kvar i mitt tänkande. Ett par speciella projekt är på gång, men Rom byggdes inte på en dag.

Många har i diskussionen tagit upp de kulturpolitiska målen. Jag har tidigare sagt, och säger det gärna igen, att ju längre bort man kommer från 1974, desto mer aktuellt blir det att fundera på hur vi skall utveckla dessa mål. Jag måste säga att jag är litet förvånad över Kaj Nilsson. Han har alltså skrivit på en reservation om de kulturpolitiska målen tillsammans med de borgerliga partierna. Man säger så här om prövningen av de kulturpolitiska målen: ”I första hand bör prövningen ske med utgångspunkt i de förslag och synpunkter som redovisas i motionerna av företrädare för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet.” Detta är utgångspunkten. Kaj Nilsson har alltså här helt ställt sig bakom de borgerliga partiernas utgångspunkter när det gäller de kulturpolitiska målen. Det var kanske inte riktigt meningen. Det skulle vara oerhört intressant att höra hur Kaj Nilsson vill utveckla detta om kampen mot konsumismen. Jag skulle också vilja ha en replik från Ingrid Sundberg och höra vad hon tycker om detta, för att inte tala om diskussionen om reklam i TV som ju de borgerliga partierna är positiva till. Kaj Nilsson sade med kraft i stämma att reklam i TV är helt oacceptabel. Men Kaj Nilsson har sagt att utgångspunkten är de tre borgerliga partiernas motioner. Detta är inte särskilt konsekvent. Kulturrådet har diskuterats. Ingrid Sundberg har sagt tidigare i debatten att vi måste ha bort alla socialdemokratiska mellanhänder. I dag talar hon om bl.a. det s-märkta kulturrådet. Hon säger att man förlänger det statliga styrsystemet. Det tycker hon tydligen är av ondo. Det är klart att jag blir litet fundersam över vad det är fråga om när man med en sådan kraft talar om kulturrådet. Jag begärde därför att få en lista över vilka som sitter i kulturrådets styrelse. Där sitter exempelvis den socialistiske rabulisten professorn rector magnificus Stig Strömholm från Uppsala. Han brukar förekomma med kulturkonservativa debattinlägg i Svenska Dagbladets spalter. Där sitter det centerpartiska landstingsrådet Kent Johansson från Skara. Jag vet inte om han kan räknas som någon socialdemokratisk mellanhand. Sedan kan jag erkänna att jag finner någon som enligt Ingrid Sundbergs uppfattning har Kainsmärket stämplat i pannan. Chefredaktören Lars Enqvist lär väl inte undgå domen. Han lär dessutom bli smärkt kommunalråd — det har hörts rykten från de sydliga nejder som utgör Ingrid Sundbergs valkrets. Men själva poängen med kulturrådet är att där sitter folk som är företrädare framför allt för de konstnärligt verksamma människorna själva. Jag tänker på skådespelaren Tomas Bolme, författaren Heidi von Born som inte är alldeles okänd, skulptören Pye Engström och författaren Bengt Emil Johnson. Flera namn vittnar om att man hämtar folk från de konstnärligt verkandes krets, och det tycker jag är bra. Den självklara utgångspunkten är att det behövs, vilket utskottet accepterar, en samordning med hjälp av en statlig myndighet. Även om man kan ha olika synpunkter på omfattningen, behövs en samordning av principiella skäl. Utan att ta ställning till varje enskilt namn tycker jag också att sammansättningen är ganska hygglig. Nästa fråga som har varit uppe till diskussion har gällt lönebidragsanställningarna. Här vill jag bara gör en deklaration: Ja, det är oroande. Dessutom vill jag säga att jag dock hyser tilltro till det arbete som nu pågår för att komma underfund med hur man framdeles skall hantera frågan. Jan Hyttring hade ett långt inlägg om nationalscensbegreppet. Jag kan på ett sätt, mer känslomässigt, hysa förståelse för Jan Hyttrings resonemang. Detta har väl också lett till en hel del diskussion, men jag tycker att utskottsmajoritetens skrivning trots allt är mycket bra. Det kan vara värt att läsa in i protokollet vad utskottet skriver: ”Om man vidgar begreppet till att avse även andra scener än de helstatliga institutionerna Dramaten och Operan skulle det sannoligt snabbt spridas uppfattningen att verksamheten på exempelvis andra länsteatrar inte är lika betydelsefull som verksamheten på de nya nationalscenerna. En sådan utveckling kan inte godtas.” Detta innebär å andra sidan inte, Jan Hyttring, att man är negativ till satsningar på utbyggnad av länsteatrar eller negativ till specialsatsningar på exempelvis Norrlandsoperan — satsningar som ju har skett — och på Göteborgssymfonikerna. Tvärtom har riksdagen tagit initiativ till ytterligare satsningar. Egentligen uppfattar jag det som att det mer är en formfråga än en fråga om realt innehåll. När det gäller Göteborg och musikteatern noterade jag att Jan-Erik Wikström inte diskuterade den socialdemokratiska reservationen utan vände sig till kulturministern och frågade hur det skall bli framöver. Slutligen vill jag säga att jag tror att flera här i kammaren skulle vara intresserade av att komma till Drottningholmsteatern.

Herr talman! Jag har inte den uppfattningen att Åke Gustavsson är snäv i sin uppfattning, men en sak kom fram tydligt: hans begrepp om folkrörelser är enormt snävt. Jag använde en del av mitt anförande till att tala om en av de numerärt största folkrörelserna i Sverige, Sveriges konstföreningars riksförbund. Men den folkrörelsen är inte s-märkt. Det finns folkrörelser, våra studieförbund, som står nära olika andra politiska partier och som väl svarar för en utomordentligt stor del av det svenska kulturutbudet. Studieförbunden behandlas i ett annat utskott, och det var kanske naturligt att vi inte tog upp dem i det här sammanhanget. Men jag vågar påstå att Sveriges konstföreningars riksförbund och våra studieförbund som folkrörelser, i kultursammanhang, går långt utanpå Folkets hus-föreningarna som jag också berörde i mitt anförande. Jag vill också säga några ord om sponsring. Även här tyckte jag att Åke Gustavsson var mycket snäv i sitt tänkande. När det gäller sponsring talade jag inte i första hand om Operan. Jag talade om när jag med hjälp av sponsrade medel fick höra Förklädd Gud, framförd av Malmö kammarkör nyligen. Vikingaspelet med 10 föreställningar med 700 personer i den lilla kommunen Kävlinge i Skåne skulle inte kunna fungera om inte företag, affärer och privatpersoner i närheten sponsrade med både egna insatser och pengar. När man talar om sponsring blir det så lätt så, att det kommer att handla om Operan, Volvo och Göteborgssymfonikerna. Men vad det gäller är — vilket också framförs i Europarådsrapporten — att varje kulturaktivitet som vill vidga sin verksamhet måste gå ut och skaffa medel också från annat håll. Jag har aldrig ute i kulturlivet i övrigt mött någon negativ inställning från socialdemokratiska kolleger, engagerade i den här typen av verksamhet. Beträffande sammansättningen av kulturrådet vill jag säga att Stig Strömholm må vara en bjässe, men om han numerärt skall likställas med ett antal socialdemokrater vet jag inte. Jag vill allvarligt understryka att vi konstaterar i reservationen att utvecklingen har gått mot en mindre politiskt grundad representation, och vi vill att den utvecklingen skall fortsätta.

Herr talman! Först några ord om biblioteksersättningen. Riksdagen har ju beslutat att förhandlingsliknande överläggningar skall äga rum mellan staten och författarna. När dessa förhandlingar väl är avslutade kommer på tilläggsstat förslag om detta från regeringen. Jag tror att vi bör respektera den ordning som riksdagen själv har ställt sig bakom. Till Åke Gustavsson: Jag noterade en positiv sak — hans intresse för Drottningholmsteatern. Välkommen dit. Vi skall se om vi inte kan ordna biljett. Sedan klagade Åke Gustavsson över att ingen hade berört folkrörelserna. Nog blir man häpen. På elva minuter tog jag upp fem principfrågor, sju anslagsfrågor, redogjorde för två reservationer, ställde två frågor till kulturministern och läste en dikt av Tomas Tranströmer. Och så kommer Åke Gustavsson och klagar över att jag inte har tagit upp sådant som inte har med betänkandet att göra och som vi har behandlat i andra sammanhang. Om det är någon som har gripits av tvivel vill jag härmed försäkra att jag inte har glömt bort de insatser som har gjorts av nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen eller frikyrkorörelsen. Jag har dokumenterat mitt intresse i ett stort antal artiklar och några böcker som jag med varm hand skall be att få överlämna till Åke Gustavsson. Och jag ber kammaren om ursäkt för att jag inte talade längre än elva minuter. Jag lovar att jag till en annan gång skall bättra mig och lägga på tio minuter om folkrörelserna i retoriskt hänseende för att tillfredsställa Åke Gustavsson.

Herr talman! Även jag vill något beröra folkrörelserna. Det är klart att det står begränsad tid till förfogande och att man har en viss inriktning på anförandena. Jag delar ju Åke Gustavssons uppfattning. Han räknade dock inte upp alla folkrörelser som har stor betydelse. Det kan jag ha förståelse för, eftersom inte heller Åke Gustavsson hinner med sådant. Det finns emellertid många folkrörelser som har stor betydelse. Det är litet synd om Åke Gustavsson, eftersom han nu faktiskt hade haft chansen att i det här utskottsbetänkandet göra litet mer för folkrörelserna. Det finns nämligen ett antal reservationer från centerpartisterna, reservationer som faktiskt syftar till en ökning av stödet till folkrörelserna. Jag tänker t.ex. på Folkets hus-rörelsen och Bygdegårdarnas riksförbund. Jag delar alltså inte den uppfattning som någon nyss framförde, nämligen att det här inte har med utskottsbetänkandet att göra. Det har det visst. Det förekommer reservationer i den frågan, och då ingår den också i utskottets behandling. Det hade alltså funnits en utmärkt chans för socialdemokraterna i utskottet att ansluta sig och förstärka stödet till de folkrörelser som behandlas i reservationerna. Jag blev fullständigt häpen över vad Åke Gustavsson sade om sponsorverksamheten. Han kände förståelse för det jag framförde om att det behövs regler. Han sade att Operan inte var något bra exempel, och det är den verkligen inte — vi är helt överens på den punkten. Det var bara synd att Åke Gustavsson skrev under utskottsbetänkandet. Där finns ett stycke som det verkar som om han icke har tagit del av och där det står: ”Det får därför ankomma i första hand på den enskilda institutionen att med utgångspunkt i det synsätt på sponsring som ovan redovisats ta ställning till vilka principer institutionen skall hävda i sponsorsammanhang. Såvitt känt har det hitintills inte förekommit något i samband med sponsoravtal på kultursidan som enligt utskottets mening motiverar att statsmakterna slår fast några formella principer för sponsring.” Det är Åke Gustavssons åsikt, eftersom han ingår i utskottsmajoriteten. Jag blir förvånad om han instämmer i centerns syn på sponsring samtidigt som han konstaterar att det inte har hänt någonting. Han har själv givit exempel på ett avtal som är synnerligen olyckligt, men det har ändå inte hänt någonting. Jag skulle gärna vilja ha ett besked om Åke Gustavsson har läst detta stycke i betänkandet.

Herr talman! I frågan om sponsring är positionerna låsta. Debatten har förekommit tidigare, och nästan alla partiers ställning i frågan är känd. En viss betänklighet kan det finnas vad gäller socialdemokratins tvetydiga hållning gentemot sponsringen. Det finns utskottsskrivningar där socialdemokraterna visar sig mycket skeptiska till sponsring, men i andra utskottsskrivningar är de inte fullt så skeptiska. Det finns alltså en viss tveksamhet om vad socialdemokratin egentligen står för i den frågan, och det är nu dags att de klart och tydligt tar ställning till det. För vår del anser vi i vpk att sponsring är en företeelse som vänder sig framför allt mot yttrandefriheten. Den privata industrin använder kulturen inte bara som vanlig reklam eller som marknadsföringsmedel, utan man satsar framför allt på sådana kulturyttringar som antingen sammanfaller med eller inte står i motsättning mot den privata industrins egna värderingar och idéer. Genom denna satsning åstadkommer man en snedvridning av kulturen, som i sig hotar yttrandefriheten och mångfalden. Det finns dessutom erfarenheter av och exempel på hur sponsringen påverkar vissa kulturella institutioner negativt, som symfonikerna i Göteborg, vilka plötsligt blev utan anslag från Volvo därför att Volvo drog tillbaka sitt stöd till den kulturen. Det här är ingen ny företeelse, och även andra länder har negativa erfarenheter av sponsring. Det finns alltså ett gediget kunskapsmaterial som talar för att man skall avstå från sponsring. Det som är kännetecknande för socialdemokratins sätt att tala om kulturen är den panegyriska tonen i framställningen. Många framgångar har nåtts, och nu gäller det att se på bristerna. Allt är inte gjort, och det gäller att fortsätta. Jag skall nu citera det socialdemokratiska 90-talsprogrammet — när ingen annan i kammaren har gjort det får jag göra det. Detta program är inte undertecknat av vem som helst utan av topparna inom socialdemokratin. ”Såsom vi har beskrivit finns det mitt i den materiella välfärden inte något annat än en kulturell fattigdom som drabbar många människor och som politiken, däribland arbetarrörelsens egen, ofta varit medskyldig till.” I denna rapport är man betydligt mera kritisk mot socialdemokratins insatser än vad Åke Gustavsson är.

Herr talman! Åke Gustavsson förvånar sig över att jag har anslutit mig till reservation nr 1 om de kulturpolitiska målen därför att den också avges av tre borgerliga partier. Det viktigaste i reservationen är förslaget om en prövning. Jag har redan i mitt långa inledningsanförande talat om hur vi i miljöpartiet ser på en förändring av de kulturpolitiska målen, så det kan inte råda något tvivel om var vi står. Jag skall ändå läsa vad som skrivs i reservationen: ”Det bör sålunda prövas om de i motionerna förordade målen om konstnärlig kvalitet och främjande av mångfald i kulturyttringarna samt rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer bör fastställas som nya mål för kulturpolitiken. Även andra kompletteringar kan behöva övervägas.” Det gäller det s.k. decentraliseringsmålet, som går ut på att det i alla delar av landet kan utvecklas ett allsidigt kulturliv. Jag tror nästan att Åke Gustavsson skulle kunna ställa sig bakom detta, fast han inte vill göra det formellt i en reservation. När en sådan här prövning kommer till stånd tror jag att vi kan hävda våra synpunkter och föra in de mål som vi skulle vilja nå. Jag är i alla fall glad över att Åke Gustavsson anser att vi är pålitliga när det gäller etermediefrågorna. Jag kan meddela att jag från borgerligt håll anses som en mediestalinist i det här sammanhanget, så Åke Gustavsson kan känna sig trygg. Tiden tillåter inte att jag nu går in på folkrörelserna, men jag kan ändå ta upp miljöpartiets synpunkt på de folkrörelser som inte behandlas i detta betänkande. Vi vill åstadkomma en kulturpolitik som går ner till gräsrotsnivå och ger människor bättre möjligheter att utöva kultur, samtidigt som kunskaperna ökar och möjligheterna att samarbeta och påverka utvecklingen tilltar i första hand på det lokala planet men också i allt vidare kretsar. Vi vill att det skall vara en viktig verksamhet för att skydda lokala miljöer m.m., som Åke Gustavsson också pläderar för, mot tryck utifrån. Problemet är hur man skall göra med uppkomsten av en mycket lång fritid i samhället, vilket jag tyvärr inte har tid att utveckla nu.

Herr talman! Jag tror att Ingrid Sundberg har missuppfattat vad en folkrörelse är. Jag skall inte ge mig in i en diskussion om det, utan bara hänvisa till de avhandlingar där det görs definitioner av folkrörelser, bl.a. en avhandling av förre riksdagsledamoten Hilding Johansson. Jag ser inte Folkets-husföreningar, studieförbund eller Sveriges konstföreningars riksförbund som folkrörelser. Möjligen kan de vara instrument för folkrörelser, men det är en väsentlig skillnad. Det kanske är en del av missuppfattningen. När jag nämner bl.a. Stig Strömholm är det inte bara en lek med namn och ord. Efter vad jag har förstått, råder det en ganska hygglig enighet över olika intressegruppers gränser när det gäller inriktningen och prövningen av anslagen, och det är det som är min poäng. Det rycker undan hela den kritik som går ut på att det skulle vara ett slags konstig sammansvärjning, med mellanhänder som jobbar här. Jag tror att de jobbar på ett sätt som gagnar de anslagsområden inom vilka de är satta att verka. Till Jan Hyttring vill jag säga att jag självfallet har läst både den aktuella reservationen och majoritetstexten, den senare med speciellt stort intresse. En av anledningarna till att jag citerade Olof Palme var att jag anser att man kan ogilla vissa företeelser utan att därför kräva att de skall statsregleras i något avseende. Man kan hoppas på en viss självsanering. Det var därför jag uttryckte en viss sympati för det resonemang som Jan Hyttring förde. Det finns anledning att titta närmare på detta och följa utvecklingen. Detta är vad det innebär. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att det är möjligt att mitt anförande kunde uppfattas som något slags skrytvals. Det var inte avsikten. Tvärtom försökte jag tala om att vi har stora uppgifter framför oss. Jag hänvisade bl.a. till vikten av att nå ut till de breda folklagren. Men jag kan också göra det erkännandet att det visst finns anledning att vara självkritisk en och annan gång också inom politikens område, även om det inte lönar sig så mycket — det märkte ni kanske på Jan Hyttrings replik till mig nyss, då jag försökte ge honom ett erkännande för hans resonemang. Men visst har man anledning att vara självkritisk. Jag försökte delvis också vara självkritisk, även om jag tycker att vi är ganska duktiga — det är det inte bara jag som tycker, det visar också Europarådsrapporten. Det finns oerhört mycket mer att göra, och det är också en utmaning att gå vidare.

Herr talman! Det är klart att vi i samband med en diskussion om kulturpolitiken skulle kunna börja diskutera vad en folkrörelse egentligen är. Jag vet att t.ex. Rädda barnen är en folkrörelse. Men jag trodde faktiskt att bygdegårdarna och den verksamhet som där bedrivs, att idrottsrörelsen och att även Sveriges konstföreningars riksförbund var folkrörelser. De är uppbyggda av ett oftast föreningsdrivet, mycket intensivt, ideellt och enskilt engagemang. Men jag har förstått att folkrörelser är nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsens olika grenar som fått folkrörelsekaraktär och som alltså är s-märkta. Men låt mig säga någonting om mellanhänderna när det gäller kulturförmedling, som jag inte berörde förra gången. Sjävfallet vet Åke Gustavsson att vad jag här menar är t.ex. Skådebanan. Jag tyckte att det var ganska fantastiskt att den stora kritiken i Europarådsrapporten, trots allt positivt som där också sägs — det har jag tidigare understrykit — gällde att det fanns för mycket mellanhänder när det gäller kulturförmedling; man tar särskilt upp frågan om våra teatrar. Skådebanan är ett exempel på det. Den lär väl aldrig återuppstå här i Stockholms län, och det skall vi kanske vara glada för. De direkt till institutionerna knutna teaterföreningarna eller teatrarnas egen marknadsföring ger däremot till resultat att åskådare kommer tillbaka. Det är faktiskt väldigt viktigt.
Herr talman! Jag vill först konstatera att vi väl får fortsätta diskussionen om sponsringen. Anledningen till att vi har tagit upp det på det här sättet är att vi i riksdagen fastställer ganska mycket regler, vi har ju faktiskt den funktionen. Vi fastställer mycket regler för t.ex. privat verksamhet. I det här fallet rör det sig om en institution som har tecknat ett avtal som berör helt statliga intressen — institutionen är ett aktiebolag där staten ännu så länge äger samtliga aktier. Åke Gustavsson säger att man kan stödja det även om man inte gillar det. Jag tror att riksdagen i de sammanhangen kan fastställa regler för sådan verksamhet som man inte gillar. När det gäller privata teatrar — för att hålla sig till det begreppet — skall riksdagen naturligtvis inte gå in och granska sådana avtal. Det är en helt annan sak. Åke Gustavsson anlade värderingar på tanken på ett utökat nationalscensbegrepp, som innebär att man skulle kunna ha flera nationalscener. Centern gör i sina resonemang ingen skillnad mellan kultursatsningar ute i regioner och satsningar på nationalscener. Åke Gustavsson införde däremot en ny dimension. Han sade att om man skulle utöka nationalscensbegreppet skulle det av andra uppfattas som mer värt att vara en nationalscen — det skulle således vara orättvist. Någon sådan värdering har vi faktiskt inte lagt i det begreppet. Med Åke Gustavssons egna ord skulle då de nationalscener som vi i dag har — vi har ju faktiskt nationalscener, även om de inte är så många — vara betydligt finare än de regionala scenerna. Det är en åsikt som vi från centerns sida inte instämmer i.
Herr talman! I mina repliker försöker jag att inte vara polemisk. Syftet är inte heller att ta upp någon partipolitisk polemik. Jag är allvarligt oroad över saker och ting som vi inom arbetarrörelsen måste se. Det som intresserar mig är de värderingar och ideal som är arbetarrörelsens traditionella arv och som i dag får stryka på foten på område efter område, till förmån för ett kortsiktigt, pragmatiskt, ekonomistiskt tänkande som i sig är perspektivlöst och som i längden undergräver förtroendet för arbetarrörelsen. Det borde oroa Åke Gustavsson att den kulturpolitiska och idémässiga debatt som vi vill behålla utarmas. Det undergräver folks förtroende för arbetarrörelsen. Det borde oroa också Åke Gustavsson att passiviteten ökar mer och mer i just de folkrörelser som Åke Gustavsson åberopar. Jag betraktar det som ett nederlag för arbetarrörelsen när det aktiva deltagandet inom arbetarrörelsen — i fackföreningsrörelsen, i hyresgäströrelsen och i andra organisationer — mer och mer minskar. Jag betraktar det som ett nederlag för arbetarrörelsen när arbetare i Klippan jobbar på första maj och tar en ledig dag på sommaren i stället. Jag betraktar det som ett nederlag för arbetarrörelsen när fler och fler inom arbetarrörelsen passiviseras också när det gäller deltagandet i den demokratiska beslutsprocessen. Vi kan inte frigöra oss från ansvaret för att ha medverkat, såsom ni själva skriver i 90-talsprogrammet. Arbetarrörelsens politik har medverkat till den tomhet som i dag finns hos stora delar av befolkningen, inte när det gäller vad de lever av utan när det gäller vad de lever för. De frågorna bör vi diskutera, de frågorna bör vi ta upp till en allvarligt menad debatt inom arbetarrörelsen. Annars är det risk att vi hamnar i självtillräcklighetens och självgodhetens intellektuella stagnation.
Herr talman! Jag skall först be att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 17 på alla punkter utom när det gäller moment 24, där jag yrkar bifall till reservation nr 21. Därefter skall jag kort kommentera Ingrid Sundbergs replik. Nu förstår jag hennes resonemang bättre: Hon tror att alla folkrörelser är s-märkta. Så är — tyvärr höll jag på att säga — inte fallet. Jag tror att Jan-Erik Wikström, som företräder en av de folkrörelser som vi diskuterar, skulle protestera livligt mot en sådan kollektivanslutning. Därmed skall jag gå över till Jan Hyttring. Jan Hyttring sade att jag infört en ny dimension när det gäller vad som är betydelsefullt och mindre betydelsefullt. Jag skulle egentligen inte säga det här högt, men oss emellan verkar det som om Jan Hyttring inte hade läst betänkandet på den här punkten. I betänkandet heter det: ”Om man vidgar begreppet till att avse även andra scener än de helstatliga institutionerna Dramaten och Operan skulle det sannolikt snabbt spridas uppfattningen att verksamheten på exempelvis andra länsteatrar inte är lika betydelsefull som verksamheten på de nya national scenerna.” Det var ett citat som jag gjorde ur betänkandet; det var alltså inte mina egna ord. Till Alexander Chrisopoulos skall jag säga att det ligger mycket av allvar i resonemanget om inte bara risken för utan det faktum att det sker en passivisering av människorna, att vi får ett servicedemokratitänkande i stället för vad jag hellre ser, nämligen engagemangsdemokrati. En levande demokrati kräver aktiva engagerade människor. Det är en viktig idémässig och kulturpolitisk debatt vi har att föra, var och en utifrån sina värderingar och bedömningar och ideologier. Jag kan väl säga till Alexander Chrisopoulos att jag personligen deltar med liv och lust i många ideologiska och idémässiga och kulturpolitiska debatter. Jag tror att fler borde göra det, så kanske vi kunde bidra till den stimulans som trots allt är nödvändig.

Herr talman! Jag begärde ordet i denna debatt för att ta upp ett resonemang kring den Europarådsrapport som några gånger har förekommit i inlägg och replikväxlingar. Jag vill också mot bakgrund av de resonemangen göra några konklusioner för en fortsatt kulturpolitik. Låt mig inledningsvis då bara säga att det som jag ser som den kanske viktigaste praktiska nyttan av rapporten är att den ger utgångspunkt för en diskussion om svensk kulturpolitik i delvis nya perspektiv. Vi får hjälp att betrakta de kulturpolitiska frågorna i andra perspektiv. Det ser jag som särskilt viktigt med tanke på den uppgift som riksdagen har att ta ställning till anslag. Riksdagen får ofta behandla ett budgetavsnitt i sänder, vilket gör att de övergripande perspektiven inte blir aktuella. Mot den bakgrunden lockas vi ofta att lägga tyngdpunkten på den negativa värderingen. Det är mycket vanligt på kulturområdet. När det konstateras att en halv miljon eller kanske 600 000 svenskar sjunger körsång, går den stora tidningen ut och beskriver nederlaget: 94 Jo av svenskarna sjunger aldrig i kör! När biblioteken talar om hur verksamheten har utvecklats under en 25 årsperiod, säger man att bibliotekskostnaderna har ökat tre gånger om i reellt värde på 25 år men att bokinköpens andel har minskat från en tredjedel till en dryg sjundedel. På det sättet ger man intrycket att biblioteken har slutat köpa böcker. Man talar inte om hur en dryg sjundedel är av tre gånger så mycket, vilket faktiskt är en tredjedel mer än utgångssumman var, för vilken det köptes böcker. Det finns alltså en rad områden där det ges eländesbeskrivningar, som egentligen gör insatserna omöjliga. I kammaren är i synnerhet vpk och Alexander Chrisopoulos mycket goda företrädare för dem som finner det politiska arbetet intressant och möjligt bara i de ögonblick då livet är riktigt eländigt. Det är inte någon mening med att göra en insats om det inte har blivit sämre först. Det är alltså mot försämringarna man gör sina insatser. Då vill jag faktiskt, eftersom vi talar om arbetarrörelsen, ställa följande fråga: Vad tror Alexander Chrisopoulos att de tidiga arbetarrörelseagitatorerna talade om? Gick de ut och talade om för människor att de levde eländigt, för att övertyga dem om att livet var hopplöst? Eller gick de ut och beskrev det samhälle som de ville skapa och som de tyckte var värt att arbeta för? Hela kulturpolitiken måste självfallet bygga på de positiva beskrivningar av den situation vi vill skapa snarare än att övertyga folk om att de aldrig läser böcker. Många läser ju faktiskt böcker. Fler är aktiva i dag än det har varit tidigare, men vi tror inte att kulturpolitiken kan försvara sin position om vi inte kan styrka att det har blivit litet sämre än det var i fjol. Realiteten är ju den att det har blivit bättre, och det är detta som är den grundläggande poängen i den rapport som Europarådet redovisar och som vi har anledning att dra slutsatser av. Den konstaterar att svensk kulturpolitik på en rad områden har lyckats mycket väl, att vi har nått en position som vi har anledning att vara till freds med, inte i någon sorts nationalistisk yra utan som ett uttryck för egentligen bara en mycket objektiv iakttagelse, att kulturpolitik är meningsfull, att det är värt att göra det vi har gjort. Vi behöver inte vara världsbäst, men rapporten hjälper oss att på vissa punkter konstatera att vi faktiskt har lyckats. Vi har marscherat ett stycke i riktning mot det som var våra mål. Det är inte vilka som helst som har gjort utvärderingen. Det är examinatorer från skilda länder med skilda kulturbakgrunder som gör denna värdering där de konstaterar att vi i Sverige gör exempellöst stora offentliga ekonomiska insatser för kulturen. De konstaterar att vi har en liten statlig förvaltning, och det är viktigt att konstatera, för på den punkten finns det också kluvenheter som man kan se i en motion från centerpartiet. I en motion om de nya idéerna föreslår centerpartiet i år kulturdagar i skolan. Riksdagen hade möjlighet att ta ställning till det förslaget med anledning av en proposition som jag överlämnade till riksdagen 1985, så det är en lång inkubationstid innan idéer blir nya i centerpartiet. Samtidigt som centern föreslår kulturdagar i skolan begär man en stor administration med länsskolnämnden och Kommunförbundets länsavdelning för att samordna dessa kulturdagar. Och sedan vill man ha mindre administration! Jag tycker att vi skall lita på att folk ute i skolsamhället är engagerade och intresserade. Examinatorerna tycker att vi har gjort väldigt mycket för konstnärerna. Men den kritiska noteringen är att vi på vissa punkter faktiskt har förtunnat våra system. Där måste vi vara uppmärksamma och fundera över hur vi i fortsättningen skall klara ett konstnärsstöd så att vi får förtätning i stället för förtunning. Man konstaterar att vi har framgång med regionaliseringen, och det är viktigt för oss att inkassera detta. Vi kan ju inte beskriva de svenska länen som kulturellt nödlidande. I så fall vore varje insats vi har gjort meningslös. I själva verket har den varit framgångsrik. Man konstaterar att vi har lyckats också när det gäller att bredda kulturintresset socialt. Man är kritisk mot det provinsiella drag som man iakttar. Det gäller fram för allt bildkonsten. Man konstaterar att på svenska hotell är det mest svenska konstnärer. Det är i och för sig inte så märkligt, men det finns naturligtvis i decentraliseringsprocessen och regionaliseringsprocessen något att ta vara på i detta. Det gäller att akta sig så att inte varje landsting föreskriver som grund för bidrag till kulturverksamhet att stöd skall ges bara till konstnärer som bor i landstingsområdet — eller i kommunen om det är kommunala stöd. Det finns alltså anledning för oss att uppmärksamma de provinsiella tendenser som kan finnas och där Sverige naturligtvis i Europa i det stycket är provins i förhållande till andra länder. När man talar om att kulturlivet så starkt kretsar kring Stockholm, skall man vara klar över att vad man då pekar på är inte behovet av att slå sönder huvudstaden, vilket Jan-Erik Wikström framhållit, utan behovet av att få ett antal balanspunkter utanför Stockholm. Musikteatern i Göteborg är ett viktigt exempel på en satsning som behövs utanför Stockholm. Jag vill gärna understryka att jag och regeringen ägnar fortsatt mycket stor uppmärksamhet åt just den frågan, och jag är vid mycket gott mod. Vi kommer att få se en ny musikteater i Göteborg, därom är jag övertygad. Vi kommer inte att få se den med hjälp av moderaternas reservation. Jag är ledsen att på den punkten behöva gå in och göra en korrigering. Moderaterna har reserverat sig för att hälften av överskottet av kulturlotteriet skulle gå till denna musikteater. Kulturlotteriet råkade i år säljas under den tid bankkonflikten pågick och har givit blott 5 miljoner, vilket är mindre än hälften av vad det ger goda år. De 2,5 miljoner som moderaterna i glädjeyra i dag pytsar på musikteatern är i detta sammanhang dess värre som att spotta i havet. I den kritiska avdelningen av rapporten pekar man på behovet av ett ökat engagemang från de olika institutionerna för att de skall nå sin publik. Kulturpolitiken kommer mot bakgrund av detta att för framtiden i ökad grad få en mera strategisk inriktning än hittills. Traditionellt har kulturpolitik nästan alltid varit mecenatpräglad. Man ger stöd, pengar till det man tycker om, eller möjligen det man tycker synd om. Den strategiskt inriktade kulturpolitiken syftar till att sätta i gång processer. Det må gälla barn och ungdom — kultur-i-skola-verksamheten är ett exempel på det — det gäller ambitionen att få kultur i hela landet, och därför, Jan Hyttring, är det inte bara fråga om en sorts skatteutjämning mellan landstingsområdena. Det är därför jag i Skövde sade att avsikten måste vara att etablera nya verksamheter, inte att man skall göra en omfördelning på redan befintliga verksamheter. Det är ju inte staten eller landstingen som betalar de offentliga utgifterna, det gör den enskilde skattebetalaren. De nya pengarna måste i någon form alstra ny verksamhet. Sedan kan jag notera vad utskottet säger om stora satsningar som har råkat göras i övergångsskedet. Det är faktiskt den saken utskottsbetänkandet säger, ingenting annat. När det gäller konstnärerna är det viktigt att se till att konstnärerna kan fungera utan att ständigt ingå i de olika systemen och behöva sugas in i systemen. Det ser jag som centralt för en strategisk kulturpolitik. Detsamma gäller amatörverksamheten. Herr talman! Jag fick några konkreta frågor. Jag har inte besvarat frågan om huruvida jag kommer att gå på Drottningholmsteatern den ena eller andra kvällen. Jag skall be att få återkomma till detta. Jag utgår ifrån att svaret inte har det allra största nationella intresse, men jag är intresserad, Jan-Erik Wikström, och jag skall söka följa med också på detta. Jag ser alltså den värdering som gjorts av svensk kulturpolitik som utomordentligt intressant. Den är värdefull inte bara därför att den visar att man faktiskt kan lyckas med kulturpolitiken och där alla partier i riksdagen har anledning att inkassera det erkännande som finns, eftersom vi faktiskt i långa stycken har kunnat bygga upp en enighet. Det stora värdet med den kulturpolitiska rapporten från Europarådsgruppen är att den ger oss själva förutsättningar för att i något andra perspektiv än vi normalt brukar ha, granska, ifrågasätta och ta ställning till fortsatt utveckling av en svensk kulturpolitik som en kraft för utveckling av det svenska samhället.

Herr talman! Kulturministerns kritik gentemot mig och vpk var något missriktad. Den kritik jag framförde var i stora stycken citat från kulturministerns eget partis 90-talsprogram. Är det något kulturministern skall angripa, är det 90-talsprogrammet, som förresten inte är skrivet av vem som helst, utan undertecknat av den absolut högsta ledningen inom hans eget parti.

Jag kan dock säga att jag inte alls är missnöjd. Det händer ibland att man är väldigt nöjd med kulturministerns yttranden av och till. Härommånaden blev jag faktiskt glad när på frågan om vi skall ha reklam i TV kulturministern svarade, med vederbörligt darr på rösten, att yttrandefriheten är inte till salu. Nu verkar det som om hans eget partis ledning anser att yttrandefriheten är till salu. Med utgångspunkt från 90-talsprogrammet och med deklarationerna från socialdemokratin att någon form av reklam kommer att finnas i svensk television vill jag ställa vissa frågor till kulturministern — inte för att vara gnällig i största allmänhet, utan därför att jag är nyfiken. Jag utgår ifrån inte vad vpk säger utan vad socialdemokraternas 90-talsprogram säger: Arbetarrörelsen måste också återupprätta kulturen som ett vapen och verktyg att förändra verkligheten. Arbetarrörelsen måste ta strid mot skräpkulturens och underhållningsbrusets vulgarisering och fördumning av verkligheten. Socialdemokratin skall inte göra det med förbud och censur, utan genom att arbeta för alternativ till den internationella, kommersiella masskulturen. Anser kulturministern att just reklam i TV är det alternativ som skall motverka underhållningsbrusets och skräpkulturens vulgarisering och fördumning av verkligheten? Anser kulturministern att reklam i TV är det som skall fylla den kulturella tomhet som i dag konstateras i 90-talsprogrammet?

Herr talman! Utbildningsministern och jag är verkligen härligt eniga när det gäller att bedöma värdet av denna rapport och det förarbete som ligger bakom tillkomsten av den. Jag vill gärna ge en eloge till det förarbetet som är gjort på nationell nivå och som naturligtvis har betytt mycket för rapportens vidare utveckling. Vi har inte här möjlighet att diskutera den i sin helhet, och vi har väl heller inte läst den på det sättet. Men den slutar med en utfrågning av Bengt Göransson som jag tycker var rolig att läsa. Jag kan inte säga att jag håller med om det mesta av vad Bengt Göransson säger, men i alla händelser kan jag hålla med om mycket av det. Jag ställde i mitt inledningsanförande en fråga. Den frågan berörde statsrådet Bengt Göransson i utfrågningen med anledning av tillkomsten av rapporten. Där säger han bl.a.: Lösningen ligger inte nödvändigtvis i mer statligt stöd. Att utveckla nya stödformer som inbegriper frivilliga insatser står högt på dagordningen för de kommande åren. Jag hänvisade i mitt inledningsanförande till det två alternativ som anförts i budgetpropositionen och till vilka statsrådet nu inte vill ta ställning. Jag vill alltså fråga: Innebär svaret att man i framtiden kan räkna med ett nytänkande eller en förändring av detta? Jag vill erinra om att man också i rapporten säger att det är önskvärt med mer statliga resurser till projekt och program som fokuserar experiment och förnyelse, om nödvändigt på bekostnad av grundbeloppsstödet. Till sist när det gällde kulturlotteriet: Det väsentliga när det gäller Göteborg är vad utskottsmajoriteten skriver om att ge det till känna till regeringen. När det gäller finansieringen har vi en reservation. Jag är i alla fall på ett obotligt sätt idealist. Tänk, jag tror att kulturlotteriet, om det inte var bankstrejk och om överskottet skulle gå till ett museum i Stockholm eller ett musikhus i Göteborg, skulle dra till sig fler lottköpare. I varje fall skulle det dra till sig mig.

Herr talman! Utbildningsminister Bengt Göransson halkar in på ämnet kulturdagar i skolan. Jag är rädd att det blev ett syftningsfel. Han framställer det så att det skulle vara problem att vi i centern skulle förstå riksdagsbeslut så långsamt, från 1985 till 1990. Det torde inte vara problemet. Problemet är i stället att utbildningsministern, regeringen, uppenbarligen inte har lyckats förverkliga riksdagens beslut. Det är faktiskt så i skolan i dag att friluftsdagar och idrottsdagar är fullt accepterade, kulturdagar är det däremot icke. Vi måste då upprepa vårt budskap, och vi tror att det skulle kunna vara ganska lätt att få anslutning åtminstone av socialdemokraterna. Socialdemokraterna sitter i regeringsställning och menar att detta är värdefullt, så värdefullt att regeringen skrev en proposition i frågan. Då borde det inte vara något pro blem. Det som nu gäller är väl att försöka höja hastigheten, och det borde vara av intresse för utbildningsministern att få till stånd ett riksdagsbeslut så att detta kan genomföras. Det är väl den kommentar man kan göra med anledning av situationen. Jag avsåg inte att diskutera något slags skatteutjämning när det gäller det ökade antalet grundbelopp och diskussionen om de lokala och regionala huvudmännens egna insatser. Vi är nämligen helt överens om att detta inte har med skatteutjämningsproblematiken att göra, utan det är något som vi får tillfälle att återkomma till i ett annat sammanhang. Jag var inte med på den konferens som här har diskuterats, men jag har förstått att deltagarna uppfattade utbildningsministerns budskap som glasklart. Det skulle i alla lägen till nyheter och nya pengar från de regionala huvudmännen för att det över huvud taget skulle gå att diskutera en fördelning av de ökade grundbeloppen. Vad jag citerade från utskottsmajoritetens skrivning var korrekt. Utskottsmajoriteten skriver om stora satsningar. ”Stora satsningar” är emellertid ett relativt begrepp, eftersom det beror på dem som står för dem. Vi noterar särskilt att det finns kommuner och landsting i befolkningsglesa områden där en i statens ögon relativ blygsam satsning i de regionala och lokala huvudmännens ögon kan vara ganska stor. Därför är det mycket angeläget att man nu justerar det här intrycket. Jag tror att de som kände störst oro var just Bengt Göranssons partikamrater ute i landet, som har diskuterat detta med mig. Jag hoppas att vi nu skall kunna få ett lugnande besked, så att de inte anser att de inte har möjlighet att ta emot de nya grundbeloppen.
Herr talman! Jag har egentligen inga invändningar mot kulturministerns redogörelse för Europarådsgruppens synpunkter och reaktionerna på dessa. Även jag tror att det är en alldeles riktig bedömning att intresset och engagemanget för kulturen på senare år har ökat väsentligt. Därmed har också anspråken på insatser från stat, landsting och kommuner ökat. Detta är viktigt att säga i dessa tider, när man alltför lätt pekar på kultursektorn när det gäller besparingar. Inte minst gäller detta i kommunerna. Vårt intresse för musikteatern i Göteborg är väldigt bestämt. I denna förtroliga krets kan jag väl avslöja att både socialdemokratiska och folkpartistiska kommunalråd har hört av sig också till oss för att fråga om vi är beredda att stödja förslag på den här punkten. Jag har tidigare försäkrat dem att vi är det. Vi menar att det är oerhört viktigt att denna musikteater snabbt kommer till stånd. Slutligen: Väl mött på Drottningholmsteatern! Den råkar vara inte bara ett nationellt intresse, utan det är kanske Sveriges internationellt sett främsta kulturattraktion. Och den råkar vara belägen i Ekerö kommun.

Herr talman! Ytterligare något kort om musikteatern, som har inneburit en mycket lång och svår process. Jag räknar ändå med att vi kommer att kunna finna lösningar på den frågan så att musikteatern kommer till stånd. En grundläggande motivering för just musikteatern kan vi faktiskt hämta i Europarådsgruppens rapport, som pekar på behovet av ett antal litet större ”kulturella stödjepunkter” ute i landet. Det är den rollen som musikteatern i Göteborg får spela. Ingrid Sundberg frågade, utifrån vad jag har sagt i den utfrågning jag deltog ii Strasbourg, vad jag syftar på när jag talar om att vi skall utveckla stödformer som inbegriper frivilliga insatser. När jag resonerar om den strategiska kulturpolitiken är det därför att jag ser det som meningslöst att schablonmässigt alltid förutsätta att det enda kulturhindret hos varje medborgare är en ekonomisk fattigdom. Jag återgår då till tanken att det närmast skulle vara fråga om ett överförande av subventioner till konsumtionsledet. Låt mig ta ett mycket konkret exempel. Om vi har framgång med försöken att få 100 Jo av svenskarna att sjunga i körer, vore det alldeles meningslöst att ha något som helst stöd till deras sjungande. På så sätt skulle man ju faktiskt administrera bort pengar på vägen tillbaka. Det vore i så fall rimligt att de betalade själva. Om alla går på Operan lika mycket varje år, skall Operan inte ha en krona i statsbidrag. Det är i det stycket man måste se vad som händer när vi når en viss nivå. Jag tror att amatörverksamheten framöver måste räkna med att få större insatser som medverkar till att höja kvaliteten, såsom att amatörkören får en god körledare snarare än att den får varje konsertresa betald — för att nu vara mycket konkret i min exemplifiering. På den punkten måste vi vara beredda att tänka om. Ju fler ungdomsorkestrar vi får i landet, desto svårare kommer det att bli att motivera att varje ungdomsorkester som turnerar skall ha det statliga bidraget. Då blir det naturligt att kommunen, om det krävs ett bidrag lokalt, får ta ansvar. Detta kan bli fallet om det finns ungdomsorkestrar i varje kommun med en utbyggd kommunal musikskola. Det är den typen av problem som vi ännu inte riktigt vågat, orkat eller tänkt på att vi borde ta itu med. Vi behöver alltså se på vilken strategi vi skall använda för att få mer verksamhet. I dag finns det många som skriver på varje framställning om statsbidrag till kören eller ungdomsorkestern för att de på så sätt skall slippa ta ett ansvar på hemmaplan och för att de skall slippa engagera sig för att försöka möjliggöra för gruppen att komma ut och visa sig. Man kan alltså ofta friskriva sig från ansvar genom att hänvisa till att staten skall fixa det hela. Det var bl.a. detta jag syftade på när jag redovisade mina tankar i Strasbourg. Jan Hyttring tar upp mitt resonemang — som var parentetiskt, det medger jagom skolan och kulturdagarna. Man skriver i denna motion under rubriken Kulturdagar i skolan att man på försök har ordnat kulturdagar och att det har skett som en följd av ett regeringsförslag som gick ut på att man skulle respektera den kommunala friheten och att kommunerna borde pröva detta. Man säger sedan att det är viktigt att länsskolnämnden och Kommunförbundets länsavdelning påtar sig ett ansvar för samordning och utveckling. Detta är alltså vad som sägs i det avsnittet. Under rubriken Särskilda kulturpengar i skolan står att det framför allt måste undersökas hur stor del av medlen som verkligen kommer själva kulturverksamheten till godo och hur mycket som har gått bort i administration. Jag konstaterar att man under det avsnitt där man talar om kulturdagarna begär mer administration, att länsskolnämnden och Kommunförbundets länsavdelning skall administrera den kulturdagsverksamhet som faktiskt inte kräver administration. Det behöver inte ske någon samordning bara därför att man har kulturdagar i stället för idrottsdagar. Man kan ju faktiskt ha orienteringstävling i skogen utan att det där behöver sitta en skolinspektör och samordna varje orienteringsövning. Jag ser inget behov av något sådant, men jag konstaterar att centern tycker att detta är den viktiga kulturpolitiska reformen. Det är kulturinspektörerna som skall stärkas i sin verksamhet. För mig är det viktigare att se till att lärarna och skolstyrelserna känner glädje och entusiasm inför uppgiften. Med anledning av vad Alexander Chrisopoulos sade, vill jag gärna ta upp ett resonemang med utgångspunkt från 90-talsprogrammet. Jag vill ingalunda påstå att vi lever i den bästa av världar, men jag ser det som viktigare att utgå ifrån det kulturintresse som finns, den kulturkraft som är iakttagbar, än att odla sin depression över de kulturlöshetstendenser som finns samtidigt. Det som är påtagligt i vårt samhälle i dag är egentligen att det finns parallella tendenser. Det finns en ökande kulturlöshet som många i de mönsterbildande kretsarna dess värre odlar, och det finns ett starkt växande kulturintresse och inte minst känslan för det egna, det nära, perspektivet. Min inställning till reklam i TV torde vara alltför känd för att jag skall behöva göra en deklaration i detta sammanhang. Jag skall avstå från detta. När det gäller 90-talsprogrammet, det programförslag som en arbetsgrupp med bl.a. Kjell-Olof Feldt och Anna-Greta Leijon har lagt fram inför det socialdemokratiska partiet, tycker jag att just skrivningen om kulturen är det svagaste i det programmet. Jag tycker inte att man riktigt har analyserat kulturens roll, om jag skall vara ärlig. Det har jag tillåtit mig att säga vid de sammankomster där jag har resonerat om detta program. Det är litet av ett återfall i 68-resonemang, om jag skall vara uppriktig. Det är kulturen som vapen. Efter 1968 var allt vapen. Teatern var vapen, konsten var vapen, filmen var vapen och bilden var vapen. Vi var överlupna av en massa vapen överallt. Kulturen är ju egentligen inte i denna enkla mening ett vapen, ett instrument. Kulturen är en bas och en källa ur vilken vi hämtar kraft så att vi får möjlighet att förse oss med de vapen vi behöver för att förändra tillvaron. Jag har sagt att jag tycker trumslagarpoesi är litet plågsam. Det blev då en liten notis i Dagens Nyheter av den utomordentligt duktige Leif Nylén som påpekade att han både var poet och trumslagare, och det var litet pinsamt. Det var inte Leif Nylén jag syftade på i det stycket. Han har inte förefallit mig vara den främste producenten av trumslagarpoesi. På den här punkten vill jag vara mycket uppriktig mot Alexander Chrisopoulos. I den här delen finns det naturligtvis en spänning inom arbetarrörelsen. Det finns de som mycket starkt hävdar att kulturen skall ha denna vapenfunktion för att vara motiverad. Men för den folkrörelsetradition på kulturområdet som jag hör hemma i har vi tvärtom haft en tilltro till att den i kulturen trygge själv förmår orientera sig och skaffa sig de vapen han behöver utan att förlagan är honom given. Jag vill slutligen säga ytterligare några ord om det som sades i Skövde. Det som diskuterades där var frågan om de tillkommande grundbeloppen. Man sade att landstingen inte hade råd att ta emot dem. Det är då intressant att se att en enig riksdag efter en motion tidigarelägger ett antal grundbelopp. Den viktigaste reservationen vid den konferens som hölls i Skövde på kulturrådets inbjudan var en rädsla för att man inte kunde ta emot fler grundbelopp. Jag tror att man kommer att kunna göra detta. Liksom många andra möten hade naturligtvis också den konferensen karaktär av en kubbning mellan företrädare för staten och landstingen, och den får värderas därefter. Att vi under alla omständigheter när det gäller nya statliga insatser måste ställa kravet att det skall hända någonting mera än det som redan skett tycker jag att man borde vara överens om. Jag noterar att utskottetsbetänkandet i detta stycke handlar om länsmuseerna. Det är dessa som presenteras, inte vilka lokala satsningar som helst. Detta handlar om länsmuseer.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det är med stort intresse jag skall följa de kommande strategiska planerna och åtgärderna. Men utbildningsministern går som katten kring het gröt runt min två gånger upprepade fråga om grundbeloppsystemets långvariga beständighet.

Herr talman! Jag konstaterar med intresse att Bengt Göransson i den här debatten, när han uttrycker sig litet mer allmänt, faktiskt närmar sig centerns förslag om en kulturproposition. Många av de principfrågor som Bengt Göransson här tog upp i sin replik hör hemma i en sådan proposition. Man skall se till vilka de lokala och regionala satsningarna skall vara och vad man skall genomföra på området. Är detta ett område som vi skall satsa mer på, eller har vi nått en sådan nivå att alla kan vara nöjda och tillståndet för verksamheten är gott? Det är just dessa frågor som vi i centern tar upp. Det är synd att utbildningsministern inte sitter i utskottet. Han har tydligen ännu icke fått riktig förståelse från sina partikamrater. Kan vi nu här komma överens i detta resonemang, finns det en möjlighet för oss att komma igen och få till stånd en sådan utveckling. Det skulle vi säkert tycka om allihop. Utbildningsministern vet naturligtvis hur skolan fungerar. Vi i centern är ytterst försiktiga med att föreslå nya administrativa åtgärder. Nu är det nog litet förklenande att påstå att länsskolnämnden bara består av administration, det brukar i alla fall inte vi från centern göra. Det finns här också viktiga kuggar för utveckling inom skolan. Bengt Göransson säger att vi skall stödja lärarna. Ja, visst skall vi göra det. Men det som Bengt Göransson egentligen borde fråga sig är varför det inte är fler kulturdagar i skolan. Om regeringen stöder lärarna och uppmuntrar dem måste det vara något annat fel, för det händer ju inte särskilt mycket. Jag ser fram emot en fortsatt debatt i det här ärendet. Jag tycker att Bengt Göransson skall ta reda på och tala om hur många sådana aktiviteter det förekommer i skolan. Först då blir diskussionen oss emellan riktigt meningsfull. Som vi ser det finns det enastående goda möjligheter att öka kulturaktiviteten i skolan. Det skulle vara bra, och det skulle kanske vara en av de vikti gaste reformerna att se till att barn och ungdomar möter kulturen i skolan redan på ett tidigt stadium. Men för detta måste man vidta åtgärder. Vi i centerpartiet har föreslagit åtgärder, men det har inte riktigt fallit utbildningsministern på läppen att vi gjort på detta sätt. Det blir utbildningsministern som får försöka föra frågan vidare i bättre spår, om det nu finns några sådana tankar hos regeringen.

Herr talman! Jag skall inte gå in och delta i den interna debatt som tydligen finns inom det socialdemokratiska partiet om 90-talsprogrammet. Men det är intressant att notera att kulturministern från talarstolen sågar av kulturavsnittet i 90-talsprogrammet. Det var en överraskning för mig. Jag skall inte delta i den socialdemokratiska interna debatten, även om jag delar kulturministerns uppfattning att kulturen inte skall ses som ett vapen eller ett medel. Det gör heller inte vi i vpk. Vi anser att kulturen bör utvecklas fritt. Just mångfalden i kulturutbudet är en garanti för kulturens dynamiska utveckling. Det är bara då som kulturen kan spela en positiv roll och fylla sin funktion som garant för yttrandefriheten. Men för att uppnå denna målsättning, den viktigaste av de kulturpolitiska målsättningarna, krävs det resurser — och helt andra resurser än de som regeringen i dag är beredd att satsa på kulturens utveckling. Man måste motverka de tendenser till kulturlöshet som finns,vilket kulturministern tidigare påpekade. Detta har vi i vpk föreslagit. Den interna debatten om hur socialdemokratins kulturpolitiska målsättningar skall se ut överlämnar jag till socialdemokraterna att föra. Men jag är nyfiken på resultatet.

Herr talman! Ingrid Sundberg frågade mig hur det skulle bli med organisationen av grundbeloppen. Visst kan den komma att ändras. Jag har emellertid sett att man ute i landet tills vidare ser detta som en ganska praktisk modell. Vi får naturligtvis tillfälle att återkomma till detta. Skälet till att jag inte ville ta upp detta nu är naturligtvis inte något hemlighetsmakeri utan uteslutande att jag tills vidare accepterar det som har visat sig vara en hanterlig modell. Men jag har vid åtskilliga tillfällen sagt att en svaghet i systemet är att det i hög grad uppfattas som bundet till tjänster. Det finns alltså en strukturell svaghet i det. Alexander Chrisopoulos ville inte gå in i en intern socialdemokratisk debatt. Vi är ett öppet parti. Alexander Chrisopoulos är välkommen att delta i debatten som så många andra. Det är många som i dessa dagar skriver i tidningarna att de lämnar partiet utan att de någonsin har tillhört det! Det förekommer faktiskt! När jag tar upp detta resonemang är det inte fråga om en sågning av 90 talsgruppen. Med utgångspunkt i den politiskt professionella verksamhet som jag har haft möjlighet att ägna mig åt på kulturområdet anser jag att gruppen i det stycket har följt ett resonemang som inte är det starkaste. Gruppen har varit litet schablonartad i sin beskrivning av kulturen som sek tor. Jag vill snarare se kulturen som en bas. Det finns alltså en principiell skillnad i synen. Det är klart att det krävs helt andra resurser. Men samtidigt finns det i vår resursdiskussion en svaghet. Vi tror att om vi bara ökar på resurserna så löses alla problem. Men jag skall ge ett konkret exempel. Jag möter i dessa dagar dem som säger att vi måste för att motverka utbudet av dåliga videoprogram starta videouthyrning på bibliotek. Då blir en av de stora uppgifterna för många debattörer att försöka få i gång en särskild videouthyrning på biblioteken i landet. Jag tycker att det viktigaste för biblioteken är att syssla med böcker. Biblioteken skall se till att de kan upprätthålla en bokutlåning utan att behöva ta ut låneavgifter. Det råder faktiskt inte en brist på videobutiker. Det finns videobutiker i nästan varje gathörn, och många av dem är öppna nästan dygnet runt. Den strategiska kulturpolitiken måste i stället ställa följande fråga: Hur kan vi se till att vi med hjälp av de resurser vi har få en tillgång till goda videoprogram på de ställen där folk faktiskt hyr sina videokassetter? Jag hade motsvarande diskussion på 70-talet om biograferna. Jag minns ett tillfälle då en kommunalpolitiker — som inte tillhörde mitt parti, men som kunde ha gjort det — krävde att det skulle finnas en kommunal biograf i den stad hon bodde i. Där skulle kvalitetsfilm kunna visas. Kommunalpolitikerns motivering var att publiken inte tyckte om att gå på den vanliga biografen eftersom där visades så dåliga filmer. För mig var det alldeles självklart att se till att i den filmpolitik som fördes alla sorters filmer skulle komma ut på biograferna där den stora, breda ungdomspubliken gick. Därför måste vi i en strategisk kulturpolitik se till att vi får tillgång till de distributionsorgan som finns på videoområdet. Då kan inte jag se att det skulle vara positivt om det gick att få fram 100, 200 eller 300 milj.kr. för alternativ videodistribution på biblioteken. Detta var en mycket konkret exemplifiering av hur en strategiskt inriktad kulturpolitik kan komma att utformas. Jag övergår till kultur i skolan. Varför är det inte fler kulturdagar i skolan? De är ganska många faktiskt, och med många kulturaktiviteter. Kultur-iskolan-programmet som lanserades i budgetpropositionen 1985 har i själva verket varit explosivt framgångsrikt. Det är inte så att tankarna i er motion, Jan Hyttring, inte faller mig på läppen. Tvärtom! Jag tillät mig att ironisera över att Jan Hyttring började med att tala om att centern stod för de nya idéerna på kulturpolitikens område. Jag sade att de kanske inte var de allra nyaste av idéer. Sedan såg jag den spänning som fanns mellan ambitionen att man faktiskt själv skall få bestämma vad man gör och beskrivningen när det gäller kulturpengarna och kulturdagarna där det är så viktigt att länsskolnämnden och Kommunförbundets länsavdelning påtar sig ett ansvar för samordning och utveckling. För mig ger ordet samordning ett starkt intryck av administration. Det är möjligt att Jan Hyttring och jag i det stycket har olika uppfattning. Men samordnare ger mig alltid en lätt frossa.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande 17, som vi nu behandlar, finns det en motion Kr261 om ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige. Av någon anledning har ingen reserverat sig i utskottet, trots att motionen är undertecknad med namn från alla partier. Det finns därför ingen reservation. Vi som har undertecknat motionen är alla styrelsemedlemmar i Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter, där alla partier är representerade. Styrelsen beslutade att anhålla om att få komma till kulturutskottet och ge en utförligare redovisning om tankarna och syftet med motionen. Men vår framställan kom för sent, och jag beklagar det.

På den första punkten vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att motionen har skrivits av en arbetsgrupp i Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter i samarbete med de största kurdiska organisationerna, vilket även framgår av motionstexten. De kurdiska organisationerna har alltså själva bedömt och uttalat sina önskemål och behov. Hemställan i motionen lyder, att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna behovet av ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige. Den innehåller alltså varken förslag om medelsanvisning eller förslag om detaljerade statsbidragsföreskrifter. Jag utgår från att jag kan få en förklaring från någon i utskottet på den skrivningen i betänkandet. I Sverige finns det 10 000-11 000 kurder. Det är den största flyktinggruppen. Kurderna kommer från Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Gemensamt för alla kurder är att de i sina hemländer inte kan vara kurder och inte kan utöva och utveckla språk och kultur som de flesta andra flyktingar i Sverige kan göra. De flyktingarna kan få impulser från sina hemländer allteftersom kulturen utvecklas vidare där. Bland de ca 700 000 kurder som lever som flyktingar i andra länder finns många i Europa. Det finns många poeter, författare, konstnärer och andra intellektuella inom den här flyktinggruppen.

Det kurdiska folket saknar t.ex. ännu motsvarighet till riksarkiv. Det kurdiska kulturarvet borde vara intressant även för oss svenskar, eftersom den kurdiska kulturen är en av de äldsta kulturerna i Mellanöstern. Kurdistan är till ytan lika stort som Frankrike, och det kurdiska folket som är världens största folkgrupp utan eget land utgör mer än 30 miljoner människor. Ett kurdiskt kulturcentrum skulle fungera som bibliotek, bedriva forskningsverksamhet, samla och arkivera material, ha utställningsverksamhet och vara informationskälla för allmänheten, för oss svenskar och andra. Det kurdiska kulturarvet tillhör inte bara kurderna, utan det tillhör mänskligheten. Vi måste ta vårt ansvar för att bevara det för framtiden, eller rättare sagt: tills det åter en dag kanske finns ett fritt Kurdistan för det kurdiska folket. Jag yrkar härmed bifall till motionen om ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige.
Herr talman! Låt mig först säga att alla i kulturutskottet delar uppfattningen att det säkert är värdefullt med ett kurdiskt kulturcentrum. Anledningen till att vi inte har tillstyrkt motionen har utskottet redogjort för i sin skrivning. Det har nämligen tidigare förekommit att man med anledning av olika etniska gruppers önskemål har motionsvägen framfört att det vore angeläget att riksdagen varit med och formerat det ena eller det andra centret och vad det nu kan ha varit fråga om. Grundläggande för vår inställning när det gäller invandrarorganisationer har varit deras rätt att i enlighet med svensk föreningsrätt själva bilda sina egna aktivitetscentra av olika slag. Sedan har det hänt att det kommit fram yrkanden om bidrag till dessa organisationer. Det föreligger inte något sådant yrkande här. Personligen skulle jag tycka synd om kurderna om det vore någon myndighet som skulle bilda deras kulturcentrum. Avslutningsvis hoppas jag att kurderna själva bildar sitt centrum. Då först får det ett värde som kurdiskt kulturcentrum, utan svensk inblandning. Finansieringsfrågan blir aktuell senare.

Herr talman! Jag frågade inte varför utskottet inte hade tillstyrkt motionen, utan jag frågade varför man hade skrivit som man gjort i avslagsyrkandet. Utskottets skrivning stämmer ju inte i någon del med innehållet i motionen. Ingrid Sundberg upprepar samma fel. Det är i samarbete med de kurdiska organisationerna som vårt motionskrav har framförts. De kulturbidrag som utgår till olika invandrarorganisationer är ju inte av en storleksordning som skulle göra det möjligt att t.ex skaffa en för ändamålet lämplig lokal. Ett kulturbidrag täcker inte kostnadarna för insamling av material och för personal. Om jag uppfattade Ingrid Sundberg rätt, skulle det vara möjligt att kurderna själva utarbetade ett färdigt förslag till ett kurdiskt kulturcentrum och sedan lämnade in detta. Men till vilken myndighet skall de lämna in sitt förslag för att deras ansökan om ekonomiskt bidrag skall kunna beviljas? Vår motion handlade om att riksdagen skulle uttala att detta var angeläget, så att ett samarbete kunde upprättas. Det står i vår motion att kulturcentret skulle uppbyggas steg för steg med inriktning på att göra verklighet av ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige.
Herr talman! Låt mig som exempel ta upp framväxten av våra frikyrkoförsamlingar. Dessa har inte börjat med att riksdagen på något sätt har uttalat att det skall bildas någon församling av den ena eller den andra typen. Män niskor har slutit sig samman. Vi har föreningsfrihet i vårt land. Från början var det bara några få, men så småningom lyckades man i de flesta fall åstadkomma lokaler, t.o.m. i form av hus eller kyrkliga byggnader. Dessutom vore det fel om en invandrargrupp, på samma sätt som om det gällde svenskar, skulle få för sig att bara för att riksdagen fattar ett beslut, skall det genast utgå bidrag till lokal, föreståndare och personal. För att en organisation av typ kulturcentrum skall kunna leva vidare måste det bygga på egna insatser, vilja och initiativ. Börja med kulturcentret, se till att det kommer i gång, utse en styrelse och samla ihop till en lokal! När denna organisation sedan växer är det självklart att det kan utgå stöd till verksamheten, precis som många invandrarorganisationer redan i dag har möjlighet till och också får.
Herr talman! Då vill jag fråga om Kulturhuset, Operan och andra kulturcentra i Sverige har växt fram på det sättet. Jag tror att Ingrid Sundberg och jag har olika uppfattning om vad detta kulturcentrum skall fylla för funktion.